Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att snabbt klara upp ett fall som rör en fyraårig pojke och som har uppmärksammats i TV. Enligt vad som sägs i frågan skulle pojkens nationalitet inte kunna fastställas, trots att det för de flesta klart framstår att han är svensk. Vidare utgår bidragsförskott eftersom fadern anses vara okänd, trots att pojken bor hos sina föräldrar. Wiggo Komstedt har vidare frågat vilka åtgärder som arbetsmarknadsministern ämnar vidta för att sådana fall inte skall förekomma i fortsättningen. Ett barns medborgarskap och rätt till bidragsförskott hänger samman med vilka som är att anse som barnets föräldrar. Här får alltså reglerna om faderskap betydelse. Justitiedepartementet svarar för lagstiftningen om faderskap. Det är därför jag som skall svara på Wiggo Komstedts fråga. Som Wiggo Komstedt säkert är medveten om kan jag inte här i riksdagen gå närmare in på enskilda frågor och myndigheternas handläggning av dem. Jag kan emellertid upplysa om att den pojke som avses med frågan numera har erhållit svenskt medborgarskap. När det därefter gäller faderskapsfrågan är det otvivelaktigt så, att nuvarande internationellt privaträttsliga regler om faderskap har vissa brister. Detta gäller bl.a. möjligheterna att här i Sverige få fastställt att en utländsk man som numera är frånskild inte är far till ett barn som föddes medan äktenskapet varade. Hithörande problem uppmärksammades vid 1978/79 års riksmöte. Med anledning därav tillsattes en särskild utredning med uppgift att behandla internationella faderskapsfrågor. Utredningen beräknar komma att lägga fram ett betänkande under senare delen av 1982. Det kan förväntas att utredningens förslag kommer att lösa problem av det slag som har 39 uppkommit i det nu aktuella fallet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Fall som uppmärksammas i massmedia på det sätt som det här aktuella fallet upprör onekligen människor i allmänhet. De tycker att politikerna och de som anses ha makten borde kunna klara ut sådana här problem. För den enskilde verkar lösningen mycket enkel när ärendet framställs på det sätt som oftast sker i massmedia. Jag är, som justitieministern förmodar, medveten om att enskilda fall alltid är svåra att diskutera. Men det aktuella fallet var av sådan karaktär — det gällde ändå ett medborgarskap — att jag tyckte att det fanns anledning att ta upp det till behandling för att få det belyst från en annan utgångspunkt än massmedias. Då båda föräldrarna är kända och fadern ber om att också officiellt få bli fader till barnet kan det tyckas egendomligt att faderskapet inte kan fastställas. Det är ju ofta tvärtom svårt att få tag på den av modern utpekade fadern, dvs. en omvänd situation. Justitieministern säger i svaret att problemet med medborgarskapet nu är löst. Det innebär att ärendet är föredömligt snabbt handlagt, vilket är bra. Jag tackar för detta. Som en följd av att medborgarskapet inte kunde fastställas har alltså bidragsförskott utgått. I förtvivlan frågade sig nämligen dessa människor om de inte hade rätt till bidrag. Det visade sig att de hade rätt till bidragsförskott, och plötsligt fick de först utbetalningskort på 1 080 kr. i månaden. Därefter har de t.o.m. fått ett retroaktivt bidrag på 10 000 kr. Justitieministern säger i sitt svar att lagstiftningen rörande fastställande av faderskap har vissa brister. Jag kan förstå att fastställandet är förenat med vissa problem, eftersom det är en internationell lagstiftning som vi har att ta hänsyn till. Men i detta speciella fall, där fadern är känd och själv har erkänt att han är far till barnet, skulle man väl kunna gå litet vid sidan om lagstiftningen. Även om skilsmässan inte var formellt klar på grund av byråkratiska system i Australien, hade makarna trots allt levt åtskilda sedan ganska lång tid tillbaka. Och när barnet kom till var det i ett annat förhållande. Även om det finns bekymmer på grund av internationella regler hade jag hoppats att man skulle kunna göra någonting åt detta. En utredning är nu tillsatt, som justitieministern påpekar, och den sägs vara färdig under senare delen av 1982, men för många är den tidpunkten väldigt avlägsen. Jag vill sluta med att vädja till statsrådet att klara upp det här enskilda aktuella fallet så snabbt som möjligt. Och jag vill fråga: Kommer bidraget att utbetalas till dess att faderskapsmålet är formellt löst?
Herr talman! Om jag skall gå in på det här fallet en aning, kan jag säga att föräldrarna såvitt jag förstår har begärt att få bidragsförskottet, och det måste ju utgå tills frågan är formellt löst. Wiggo Komstedt säger att man kunde gå litet vid sidan om, men jag tror att det är farligt att göra det. Det här är komplicerade regler. Och i Sverige är faktiskt frågan om ett barns medborgarskap och rätt till bidragsförskott beroende just av vilka som juridiskt är barnets föräldrar. Den frågan måste lösas först, och den är komplicerad. Den kan komma att lösas lättare i andra fall, när den här utredningen som nu arbetar är klar och vi kan få till stånd en eventuell ändring i praxis och i lagstiftning.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att föräldrarna har begärt att få det här bidraget. Men det var ju, som jag sade i mitt tidigare inlägg, en följd av den förtvivlan de upplevde när barnet, som var fyra år vid denna tidpunkt, inte fick medborgarskap. Och i sin förtvivlan sade de: O.K., om man av rent byråkratiska skäl inte kan fastställa faderskapet måste ju någon annan ansvara för bidraget. Deras ansökan om bidrag var alltså ett sätt att komma till tals med myndigheterna. Och det sker med detsamma automatiskt en utbetalning av bidraget. Som jag har förstått det, så ville man egentligen inte ha bidraget, men man sökte ett sätt att få fram de andra besluten och fastställandet av medborgarskap snabbare. Jag frågar mig nu ängsligt vad som — när man fått alla dessa pengar och sedan faderskapet fastställts — kommer att hända för den man som lever tillsammans med kvinnan. De är gifta och har barnet gemensamt. Jag tror att man så småningom, alla utredningar till trots, kommer fram till detta. Det är klart att man då blir ängslig för vad som blir följden av att bidrag utbetalas i storleksordningen 14 000-15 000 kr. per år för 1980, 1981 och förmodligen även 1982, om det är som justitieministern säger, att detta problem inte kommer att lösas före slutet av 1982. Det blir naturligtvis då tal om återbetalningsskyldighet för föräldrarna. Det kan också få andra konsekvenser, och det är inte bra. Jag vädjar till justitieministern att göra någonting, eftersom fallet är så klart att man skulle kunna ta itu med det trots gängse rättspraxis, som jag dock inte vill att vi annars skall ha andra synpunkter på.

Herr talman! Magnus Persson har frågat chefen för bostadsdepartementet om regeringen avser att initiera och ställa medel till förfogande för en geologisk stabiliseringsutredning i Vålberg — en utredning som behövs som underlag för bedömningar av skadeförebyggande åtgärder. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen uppdrog den 14 december 1978 åt statens geotekniska institut att utföra en översiktlig kartering av områden där risk för skred kan föreligga. De översiktliga stabiliseringsutredningarna skulle sammanställas kommunvis och redovisas efter hand, dock senast före utgången av år 1983. Regeringen har vidare givit räddningstjänstkommittén i uppdrag att överväga hur fortsatta geotekniska undersökningar kan komma till stånd. Kommittén skall också överväga vem som skall svara för konkreta åtgärder för att förebygga att skred inträffar och hur kostnaderna för förebyggande åtgärder skall fördelas i det särskilda fallet. I detta sammanhang skall kommittén undersöka om det finns förutsättningar att närmare ange de säkerhetsfaktorer som bör användas vid bedömningen av om stabilitetsförhållandena är sådana att förebyggande åtgärder behövs. Jag vill understryka att dessa frågor är mycket komplicerade. I propositionen om den kommunala ekonomin framhöll min företrädare att kostnaderna för förebyggande åtgärder borde, intill dess en slutlig precisering kan göras. fördelas med hänsyn till de omständigheter som föreligger i det särskilda fallet. Min företrädare förordade att de kostnader för åtgärder som kan bli nödvändiga för att förebygga jordskred t.v. får belasta anslaget för oförutsedda utgifter. Riksdagen hade vid behandlingen av propositionen ingen erinran mot detta. I några fall har akuta åtgärder vidtagits som räddningstjänst enligt brandlagen. En förutsättning för detta — utöver dem som allmänt gäller för räddningstjänst — är att ett jordskred kan befaras vara omedelbart förestående. När det gäller geotekniska undersökningar vid Norsälven har regeringen i beslut den 6 september 1979 ställt särskilda medel till länsstyrelsens i Värmlands län förfogande för sådana undersökningar. Även Karlstads kommun har bidragit till kostnaderna för undersökningarna. I en framställning från länsstyrelsen i Värmlands län och Karlstads kommun, som överlämnades till mig den 1 april 1981, har medel för ytterligare geotekniska undersökningar begärts. Framställningen kommer att behandlas skyndsamt.

Herr talman! Först ett tack till kommunministern för svaret på min fråga. Jag blev något förvånad över att svar skulle lämnas av kommunministern, eftersom dessa ärenden tidigare formellt har handlagts av chefen för bostadsdepartementet — jag har i min hand en rad avslag av förutvarande bostadsministrar liksom också av den nuvarande bostadsministern. Svaret som nu lämnas av kommunministern är hållet i en positiv anda, och det är bra att det skett en tillnyktring, även om den kanske kommer i senaste laget. Anledningen till min fråga är den stora oro som befolkningen i Vålberg känt och känner inför skredriskerna i den aktuella zonen. Det har under årens lopp varit många turer i ärendet, och Karlstads kommun och länsstyrelsen i Värmlands län har förgäves kämpat för att få medel till en mera detaljerad undersökning i Vålberg. Våren 1978 uppvaktade man dåvarande bostadsministern Elvy Olsson om statsmedel för att åstadkomma nämnda utredning. Tyvärr fick man inte några pengar den gången heller. Budgetåret 1980/81 och nu senast innevarande budgetår har medel äskats för att man skall kunna gå i närkamp med de aktuella rasriskerna i Vålberg. Hittills har regeringen varit relativt kallsinnig, och först efter hårda påtryckningar har man beviljat vissa medel. Herr talman! Mot den bakgrunden är dagens besked mera hoppfullt, och jag förväntar mig nu att regeringen — som det sagts i svaret — skyndsamt behandlar ärendet och att detaljundersökningen omgående kan starta. Här måste handlas, för att lugna befolkningen inom den aktuella riskzonen. Jag vill framhålla, herr talman, att det är viktigt att detaljundersökningen så långt som möjligt forceras, så att man därmed får ett underlag för att bedöma vilka kostnadskrävande åtgärder som måste vidtas för att rasriskområdet skall stabiliseras. Jag skulle i det sammanhanget vilja fråga kommunministern: Vad händer när utredningen mera i detalj framlagt konkreta förslag om vad som måste åtgärdas? Om regeringen nu har sagt A, så får man enligt min mening även säga B och därmed anslå medel för nödvändiga kostnadskrävande åtgärder. Enligt regeringsförordningen är det kommunministern som är ansvarig för ett sådant åtgärdspaket. Herr talman! Många med mig är intresserade av att redan i dag få garantier för att regeringen är beredd att tillskjuta medel för att ro det hela i hamn. Med andra ord: Kommer regeringen att omedelbart tillskjuta medel för de stabiliseringsåtgärder som är nödvändiga? Ett besked om detta redan i dag skulle säkert lugna många människor i Vålberg. De som har engagerat sig i den här frågan vill ha ett besked av berörda myndigheter. Det är då, herr talman, ytterst regeringen som har att ge besked och att snarast vidta åtgärder. Jag hoppas att statsrådet kan ge ett mera uttömmande svar på min nu framförda fråga i ärendet.

Herr talman! Vad som begärs i framställningen från länsstyrelsen och Karlstads kommun är medel för fortsatt utredning, och av mitt svar framgår att jag anser det vara angeläget att det blir en fortsatt geologisk undersökning. I mitt svar anger jag också hur kostnaderna bör fördelas. Jag vill gärna understryka att det, när det föreligger sådana här risker, givetvis skapas oro i det utsatta området. När det gäller Vålberg menar jag att undersökningen bör ske så, att man kan kontrollera utvecklingen i området. Då måste man kunna sätta ned mätningsinstrument, som kan avläsas dag för dag. På det sättet får man en fullständig kontroll över vad som händer. När det gäller ytterligare åtgärder, om fara för ras föreligger, är det självfallet viktigt att man då ändrar vad som i ordinarie anslag åren framöver ändå skulle sättas in i fråga om resurser. Jag tänker på förändringar av vägar och liknande åtgärder. Det är givet att det är dessa bedömningar som måste finnas med i det åtgärdspaket som är naturligt, om undersökningarna leder fram till detta. Här får vi självfallet också invänta vad utredningen kommer fram till beträffande fördelningen av kostnaderna.
Herr talman! Statens geotekniska institut räknar med, att om man får begärda 500 000 kr., kan utredningen kanske i princip vara klar omkring september innevarande år. När man konkret fått veta vad utredningen föreslår, är det viktigt att medel står till förfogande. Jag tolkar statsrådets uttalande i dag som att regeringen är beredd att tillskjuta medel för att klara stabiliseringsåtgärderna. Enligt min mening är det opinionsmöte som hålls på torsdag kväll i Vålbergs Folkets hus mycket viktigt. Ortsbefolkningen väntar då att dels få svar beträffande undersökningen, dels besked om de vidare åtgärder som är nödvändiga. Alla berörda departement, även exempelvis kommunikationsdepartementet, har ställt upp, men byråkraterna i SJ och kommunikationsdepartementet tvivlar på de här geotekniska undersökningarna. Man säger att det kanske inte är så farligt där banan nu ligger. Däremot säger geoteknikerna och experterna att man borde kortsiktigt kunna dämpa hastigheten. Därför vill jag vädja till kommunministern att han talar med sin kollega i regeringen, närmast kommunikationsministern, så att även SJ sällar sig till övriga myndigheter och lyssnar på vad geoteknikerna säger. Herr talman! Jag hoppas att det besked som vi har fått i dag mer eller mindre garanterar att den utredning som nu snabbt skall forcera sitt arbete kommer att ge konkreta förslag och att statsmakterna hjälper Karlstads kommun och befolkningen, så att man slipper den oro som man i dag upplever i bygden.
Herr talman! I mitt svar sade jag att ansökan skall prövas skyndsamt, vilket innebär att det är ett positivt besked. Dessutom vill jag framhålla att det finns många områden här i landet där det kan redovisas vissa faror. Det finns anledning att ha med även detta i bilden. Beträffande de konkreta åtgärder som omedelbart måste vidtas när det gäller den fortsatta undersökningen vill jag säga att det för mig har redovisats att vissa mätningsinstrument skall sättas ned på fyra platser. Härigenom skulle det vara möjligt att varje dag avläsa förändringar. Eftersom jag vet att dett.ex. i en närbelägen skola utvecklas stor aktivitet i denna fråga, tycker jag — för att ge det hela en liten inriktning — att det kunde vara en uppgift t.o.m. för skolan att följa utvecklingen dag för dag, om det finns intresse för det. Det sista var en parentes, men jag tyckte det kunde vara intressant att redovisa att här har befolkningen möjlighet att få en kontroll dag för dag av utvecklingen, och det bör öka tryggheten för de i området boende människorna väsentligt.
Herr talman! Jag delar kommunministerns inställning i denna fråga, nämligen att om man kan ge befolkningen, skolbarnen m.fl. en uppgift, så kan de hjälpa till, och det kan också lugna befolkningen i området. Men jag vill bara säga att när jag på kommundepartementet, där kommunministern själv var närvarande, ställde en direkt fråga till geoteknikern överingenjör Torbjörn Ståhl, svarade denne ungefär så här: Det är inte fråga om att raset skall gå, utan det är närmast fråga om när raset sker. Det är det svar som geoteknikerna har gett oss. Därför menar jag att nu gäller det att handla och handla snabbt. Nu säger statsrådet att ärendet skall behandlas skyndsamt av regeringen när det gäller utredningen.

Herr talman! Jag tycker inte man skall skrämma upp befolkningen i onödan. Efter den tidigare utredningen är det klart att det föreligger risker. Vad vi nu initierar är åtgärder för att man verkligen skall ha kontroll över utvecklingen dag för dag. Skulle något verkligt akut inträffa, skall räddningstjänsten i vanlig ordning träda in för att klara de problemen. Jag ville säga detta, därför att vi inte onödigtvis skall öka oron hos befolkningen. Nu kommer ändå aktiva åtgärder att vidtas.
Herr talman! Jag delar självfallet kommunministerns uppfattning att vi inte skall haussa upp denna fråga till något större än vad den är, utan nu gäller det att de här utredningarna sker mycket snabbt och att man kanske av ortsbefolkningen, skolan etc. kan få hjälp med att avläsa de här instrumenten. Men vad jag menar skulle vara farligt är om utredningen skulle ligga ett par månader, så att det under tiden kanske hinner inträffa ett ras — det är ju denna årstid som är farligast. Jag hoppas att befolkningen i Vålberg får en bättre vår 1982 och att man då redan har vidtagit vissa av de aviserade stabiliseringsåtgärderna.

Herr talman! Med hänvisning till vad riksdagen uttalat beträffande verksamheten vid flipperoch spelhallar har Oskar Lindkvist frågat handelsministern när regeringen avser att lägga fram ett lagförslag om vetorätt eller etableringskontroll för kommunerna beträffande kommersiella och olämpliga ungdomsmiljöer. till väsentlig del en fråga om kommunernas inflytande över utvecklingen av ungdomsmiljöerna. Denna fråga berör också folkrörelserna och deras möjligheter att hävda sig gentemot kommersiell verksamhet. Frågan har därför överlämnats till mig. Lotteriutredningen har i sitt huvudbetänkande Lotterier och spel granskat detta slags spelverksamhet och föreslagit att den regleras i en särskild lag. Förslaget mötte kritik vid remissbehandlingen. Flera remissinstanser ansåg att det inte var tillräckligt långtgående. Enligt min mening är det angeläget att så snart som möjligt vidta åtgärder mot de missförhållanden som förekommer i samband med flipperspel. Frågan snabbehandlas därför nu inom kommundepartementet. Arbetet bedrivs med sikte på att ett förslag skall kunna föreläggas riksdagen under hösten 1981.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Den har dessutom föranlett kommunministern till närstudier i några spelhallar i Stockholm. Enligt vad tidningarna vet att berätta tillkom programinslag med både överfall och utkastning. Påfrestningarna verkar kommunministern ha tagit med gott mod, men — får jag förmoda — med ett bättre erfarenhetsunderlag när svaret på min fråga utformats. Låt mig ge en kommentar till gårdagens intermezzo i en spelhall på Söder i Stockholm. Min fråga gäller ett lagförslag som ger kommunerna vetorätt vid etablering och bedrivande av spelhallar — detta för att förhindra tillkomsten av olämpliga ungdomsmiljöer. Den spelhall som inte tål insyn i verksamheten har inte bara en olämplig ungdomsmiljö att dölja — den har också i hög grad olämpliga innehavare. Det är bl.a. för att stävja sådana tendenser som ett tillståndstvång med kommunen som tillståndsgivare är nödvändigt. Som det nu är kan en tonårsinriktad verksamhet med det uppenbara syftet att bara tjäna så mycket pengar som möjligt få fortsätta, trots att det förekommer protester från allmänheten och de sociala myndigheterna. Jag tycker att det nya innestället Fonzie's vid Hornstull på Söder i Stockholm är ett exempel som kan nämnas. Lärarna i Högalidsskolan, personalen på fritidsgården, föräldrar och kvarterspolis vill stänga stället. Men deras protester hjälper föga; det är polisen som ger tillstånd, vissa kvällar till efter midnatt. De sociala myndigheterna konstaterar skolskolk, med risk för asocialitet och kriminalitet och gängbildningar. Jag tar bara Fonzie's som ett exempel. Det är ju denna spelhall som lockar sin unga publik genom kampanjer i skolorna — ja t.o.m. inne på skolgårdarna. Man vill på detta sätt locka ungdomarna till sin spelhall med flipperspel, elektroniska spel, rymdspel och mycket annat. Det är en stark och medveten kommersialisering av hela fritidstillvaron, och det är de unga — mest i tonåren — som är målgrupp. Av ett reportage i lokalradion framgår att ungdomar spelar bort 30-50 kr. på en kväll. Socialförvaltningen i Stockholm har pekat på att summor på upp till ca 100 kr. inte är någon ovanlighet och att risken därmed är stor för att många begår småbrott för att få ihop pengar. Ett så flagrant utnyttjande av ungdomar i rent kommersiella syften kan inte få passera som om det vore en affär mellan dem som driver spelhallarna och deras unga kundkrets. Vad jag sett, läst och hört i de här frågorna har fått mig att överge varje tvekan: ett kommunalt veto är ett måste på det här området. Jag har ställt frågan för att få fart på regeringen. Och den som skall sätta fart på regeringen är kommunministern. Jag kan om svaret bara säga: Vi är helt överens, och jag tackar för att det har kommit så snabbt!

Herr talman! Det kan ändå vara anledning att efter gårdagens besök på olika sådana ställen säga att vad som har redovisats på sitt sätt ju har bestyrkts.

Det är väl också viktigt att i fortsättningen uppmärksamma vilka ”utflöden” som finns från sådana här platser. Jag skall i sammanhanget inte säga annat än att det självfallet är nödvändigt att öka det kommunala inflytandet över sådan här verksamhet. Men vad som då kanske också bör finnas med är en uppfattning som ungdomarna förmedlade, nämligen att de själva tycker att miljöerna är trista men att de inte har något annat alternativ. Jag tror det är väldigt viktigt att hitta fram till alternativa verksamheter med ungdomar som medansvariga. Jag vill därutöver säga att jag hoppas att redovisningen i dag ger föräldrarna skäl att fundera över var deras ungdomar finns, inte minst på kvällarna.
Herr talman! Jag vill gärna säga till kommunministern att vi är helt överens om nödvändigheten av att kommunerna får ett ökat inflytande. När vi skall begränsa spelandet i olämpliga ungdomsmiljöer måste vi ha andra, positiva alternativ att erbjuda. Jag skulle gärna vilja peka på hur viktigt det är att kommunerna ökar resurserna på hela det väldiga fritidsområdet för ungdomar. Man kan här göra en utomordentligt förnämlig insats. Jag tror också att man skulle kunna gå ut till skolungdomarna och be dem skriva uppsatser och där ge uppslag till myndigheterna om hur deras fritid bör organiseras. Jag skulle också sätta stort värde på om man i de kommunala församlingarna vid tillsättandet av arbetsgrupper som skall syssla med dessa frågor såg till att ungdomarna blev representerade. Arbetet bör alltså inte ske på det traditionella kommunplanet, utan man bör låta representanter för tonårsungdomar och gymnasieungdomar få en möjlighet att vara med och bestämma hur deras fritid skall organiseras. Först när dessa möjligheter föreligger har man fått ett effektivt motvapen mot de väldiga kommersiella intressen som finns när det gäller spelhallar och flipperspel. Jag tror att det är bra om man kan göra en sådan utbyggnad. Det är just föreningslivet och kommunens intresse som skall in i bilden för att man skall kunna få rätsida på det här problemet.
Herr talman! Biträdande socialchefen i Stockholm sade i går att det finns många privata ungdomslokaler som sköts bra och där det är god ordning. Jag håller med Oskar Lindkvist om att det är väldigt viktigt att man engagerar ungdomarna både vid utformningen av de verksamheter som skall bedrivas och när det gäller att få med de unga i verksamheten. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att man får med något av det traditionella och mycket fina folkrörelsearbetet i ungdomsverksamheten. Den målsättningen hoppas jag skall finnas med när man verkar i framtiden.

Herr talman! Per Olof Håkansson har frågat mig om jag vill medverka till att stadsplaner inte fastställs med villkor och förutsättningar som kan medföra tveksamhet om innebörden av fastställelsebeslutet. Per Olof Håkansson har belyst sin fråga med ett antal exempel. Planernas giltighet påverkas inte av att länsstyrelserna i fastställelsebeslut anger sådana förutsättningar som Per Olof Håkansson givit exempel på. Jag vill inte närmare kommentera dessa exempel, eftersom jag inte känner till omständigheterna i de fall från vilka exemplen hämtats. Det är emellertid angeläget att beslut om fastställelse av planer utformas så, att ingen tvekan råder om vad besluten innebär. Det kan dock i speciella fall finnas anledning att isamband med fastställelsebeslut erinra om vissa omständigheter som inte regleras genom planbeslutet. Men man bör enligt min mening då vara noga med att undvika formuleringar som kan ge sken av att planens rättsverkningar påverkas. Vid de kontakter som jag har med länsstyrelserna berörs en rad olika frågor om planläggning. Jag anser det lämpligt att det problem som Per Olof Håkansson har tagit upp diskuteras i dessa sammanhang.

Herr talman! Jag ber att få tacka planministern för svaret. Jag tycker att det är bra att det är så klart brännmärkt vad som kan betecknas som ofog, nämligen att foga förutsättningar utan rättsverkan till planbeslut trots att det förs in under rubriken Länsstyrelsens beslut. Enkelt uttryckt får en fastställelseprövning bara vara ett antagande eller en Nr 113 vägran. Nu säger planministern att man kan få lov att foga till saker och ting. Det tycker jag också att man skall få lov att göra. Jag delar helt den uppfattning som kommer fram i svaret, att man skall vara noga med att undvika formuleringar som kan ge sken av att planens rättsverkningar påverkas. Jag har en känsla av att länsstyrelsen i de aktuella fallen försökt göra tvärtom. Dessutom har man gjort det på ett sådant sätt att jag tycker att det har skapats oklarhet om huruvida planen gäller — och för vad. Det sägs i något fall t.ex. att länsstyrelsens beslut grundar sig på förutsättningen att stadsplanebestämmelserna revideras. Det leder klart fram till frågan: Gäller planen över huvud taget, eller behöver revisionen som sådan inte fastställas? Om den skall fastställas kommer den också under länsstyrelsens prövning. Det är en märklighet. Det sägs också, i andra fall, att ny bebyggelse skall anpassas till den befintliga miljön. Ja, ordet ”anpassas” är svävande — formuleringen är oklar. Men ännu värre är att det sägs att den skall anpassas till den befintliga miljön. I vilket tidsskede då —i det ögonblick då planen fastställs eller då man avser att börja bygga? Så här skulle jag kunna fortsätta att ta exempel. En annan märklighet, för att runda av med detta, är att det sägs att byggandet skall ske i nära anslutning till och anpassas till illustrationsplanen. Det bryter mot illustrationsplanens uppgift, nämligen att illustrera hur man på ett sätt kan bygga enligt planen — alltså en klar inskränkning av stadsplanen. Jag är glad för svaret, som ger ett klart intryck av att detta är galet och inte skall fortsätta. Jag hoppas att vi nu skall slippa se den här typen av fastställelsebeslut. Jag utgår från att planministern aktivt medverkar till det, och då gärna på det sätt han anger i svarets senaste del — genom att ta upp frågan i de kommande överläggningarna med länsstyrelserna inom de här ämnesområdena.

Herr talman! Kurt Hugosson har — med hänvisning till den kraftiga ökningen av trafikolyckor med vilt och den snabba ökningen av älgstammen —frågat jordbruksministern om det kommer att vidtas åtgärder för att kraftigt öka avskjutningen av älg under innevarande år. Frågan har överlämnats till mig. Det är en viktig fråga som Kurt Hugosson tar upp. Så sent som i förra veckan hade jag tillfälle att i TV 2:s Rapport ta upp saken. Som kommunikationsminister och ytterst ansvarig för trafiksäkerhetsarbetet i landet är jag orolig över det ökande antalet viltolyckor. Det är nödvändigt med snara åtgärder. Jag anser, liksom Kurt Hugosson, att en ökad avskjutning är ett verksamt motmedel. Vi har nu tillgång till ett omfattande material om viltolyckor — överarbet 49 ningar, sammanställningar och tio års utredningsverksamhet. En redovisning innefattande också förslag till åtgärder kommer att lämnas i den trafiksäkerhetsproposition som väntas till sommaren. Vidare har en rapport från naturvårdsverket med förslag till älgjaktens organisation i framtiden nyligen sänts ut på remiss, men remisstiden går inte ut förrän sent i höst. Det är dock angeläget att en ökad avskjutning kommer till stånd redan i år. Gemensamt med jordbruksdepartementet prövar vi nu möjligheterna att på lämpligt sätt fästa länsstyrelsernas uppmärksamhet på vikten av omedelbara åtgärder.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för ett mycket positivt svar på min fråga. Låt mig säga att jag dock är en aning förvånad över att inte jordbruksministern själv svarar för sitt revir. Jag utgår emellertid ifrån att kommunikationsministern talar å regeringens vägnar. Utvecklingen på trafiksäkerhetsområdet när det gäller viltolyckor är mycket allvarlig. Kollisioner med älg har nu seglat upp som en av våra allra största trafikolycksfallsrisker. 10-15 personer dödas och ca 500 personer skadas varje år i denna typ av olyckor. Enligt mitt förmenande måste vi nu vidta åtgärder för att kraftigt reducera älgstammen. Jag tror att det är den enda åtgärd som leder till positivt resultat när det gäller att minska olycksfallen. Vi har ingen heltäckande älgstatistik, men mellan 300 000 och 400 000 älgar traskar nu omkring i våra skogar och tyvärr i stor utsträckning också på våra vägar — detta trots att avskjutningen av älg har ökat från 57 000 år 1976 till 132 000 förra året. Jag menar att det är nödvändigt att avskjutningen ökar. Jag tror att det är nödvändigt med längre och tidigarelagda jaktperioder. En stor del av älgjakten får ju — åtminstone i norra delen av landet — bedrivas i snöväder. Jag tror också — och här kanske många älgjägare reagerar -— att vi i framtiden måste skjuta även älgkor. De har ju i princip varit fredade i många jaktlag, men om vi inte reducerar älgkostammen får vi, trots ökad avskjutning, en ökad population av älg. Det är nödvändigt att vidta åtgärder nu. Vi kan inte hålla på att utreda och utreda och vänta och vänta, utan det är just nu vi måste handla. Kommunikationsministern säger i sitt svar på min fråga: ”Gemensamt med jordbruksdepartementet prövar vi nu möjligheterna att på lämpligt sätt fästa länsstyrelsernas uppmärksamhet på vikten av omedelbara åtgärder.” Vad menas med att ”pröva möjligheterna”? Jag menar att man nu skall utfärda anvisningar. Regeringen måste uppmana länsstyrelserna: Öka avskjutningen, förläng jaktperioderna och tidigarelägg jakttiden! Herr talman! Att detta är en laddad fråga är jag medveten om. Så sent som i går eftermiddag tvingades jag uppsöka dikesrenen för att undvika en älgkollision. Det verkar som om det inte bara är jägarna som är irriterade över att jag ställt den här frågan, utan också som om ryktet spritt sig till älgstammen. Trots det förutsätter jag att kommunikationsministern kan påverka jordbruksdepartementet, så att det går ut anvisningar nu. Det ärnu, Nr 113 på ett tidigt stadium, som åtgärder måste vidtas, så att länsstyrelserna kan ge Tisdagen den anvisningar till jaktlagen. Jaktlagen behöver också en viss planering för den 7 april 1981 här verksamheten.
Herr talman! Jag vill bekräfta vad herr Hugosson säger om hur allvarligt läget är. Det inträffar alltså 15-20 dödsolyckor om året på grund av kollisioner med vilt. Lika många olyckor som inträffade på järnvägen det oerhört hårt olycksdrabbade fjolåret händer numera varje år på våra vägar i form av viltolyckor. Många hundra skadas varje år, och det kostar oss ett par hundra miljoner kronor om året. Vi vet inte riktigt hur många älgar det finns i landet, men antalet uppgår väl, som herr Hugosson säger, till mellan 300 000 och 400 000 vintertid. Sommarstammen, när älgarna har förökat sig, uppgår f.n. till uppemot en halv miljon, dvs. en älg på 20 svenskar. Jag delar uppfattningen att vi inte kan utreda längre utan måste gå till beslut. Det hade varit bra om vi hade kunnat gå till beslut redan i år, men regeringen har inte riktigt de förutsättningar som kan krävas för att själv fatta beslut. Det behövs ändringar i jaktlagen, och det är nödvändigt att gå till riksdagen för att få ändringarna formellt riktiga för framtiden. Jag anser emellertid inte att vi kan vänta på riksdagsbeslut — det skulle bli först i höst — utan vi måste redan i vår ta en diskussion mellan de båda berörda departementen, jordbruksdepartementet och kommunikationsdepartementet, för att få ut meddelande till länsstyrelserna. Då strävar jag, herr Hugosson, efter just längre och tidigare jaktperioder. Jägareförbundet har för sin del sagt att det anser att en jakttid om 60 dagar skulle vara bra. Man skulle då få mindre uppmärksamhet och stress och större möjligheter att klara av älgskjutningen i enlighet med licenser. Jägareförbundet anser också att man skall skjuta fler älgkor. Från mitt departement, som ju i detta sammanhang är huvudsakligen ansvarigt för trafiksäkerheten, driver vi den här frågan så att vi skall försöka få diskussioner med länsstyrelserna så fort som möjligt, särskilt som man redan nu jaktlagen emellan diskuterar de licenser som skall gälla i höst. Vi skall från kommunikationsdepartementet driva på frågan allt vad vi kan.

Herr talman! Jag tackar för det senaste klarläggandet av kommunikationsministern. Såvitt jag förstår behöver man inte gå till riksdagen för att påverka länsstyrelserna att öka kvottilldelningen. En sådan ökning torde inte stå i strid med jaktlagen. Jag är inte så bevandrad i jaktlagen att jag vet huruvida man måste gå till riksdagen för tidigareläggning av jakten, men i vart fall finns det anledning att göra allvarliga försök att påverka länsstyrelserna i den här frågan, så att vi redan i höst får en ökad avskjutning. Det är mänskliga tragedier och mänskligt lidande som det här är fråga om. Jag vet att det finns andra intressenter, från jaktoch viltvårdssidan, men de får stå tillbaka när vi skall göra den här bedömningen. De mänskliga 51 hänsynen och hänsynen till trafikolycksfallsriskerna måste väga över. Som en följd av utvecklingen på olycksfallssidan är det nu ett enormt tryck på vägverket för att vägverket skall bygga viltstaket längs våra vägar. Och det är en omöjlighet, herr talman. En mil viltstaket kostar bortåt en miljon kronor. Det skulle bli åtskilliga hundra mil som i så fall skulle byggas, och det går inte i nuvarande ekonomiska läge.
Herr talman! Det är rätt som herr Hugosson säger: Staket kan vi inte bygga. Det skulle kosta orimliga belopp. Vi har ju tusentals mil vägar i riket. Problemet är att enligt jaktstadgan har länsstyrelserna realiter beslutanderätten i det här fallet, och det är ännu inte helt klarlagt mellan departementen vilka formella förutsättningar regeringen har att ingripa. Jag anser dock att arbetet inte skall bli lidande av formalia, utan om länsstyrelserna får klart för sig vilka intentioner som finns i regeringen förutsätter jag att de inte gör några svårigheter. Skulle de göra det nu, har de ju ändå inga förutsättningar att fortsätta med det efter det riksdagen tagit ett beslut i höst. Nästa år blir det i så fall ändå på det sätt som vi är överens om är nödvändigt. Jag tror alltså att det här skall kunna lösas i samförstånd. Även om de formella möjligheterna för regeringen kan vara något begränsade, kan man ju som vanligt vettigt folk tala med varandra och komma överens ändå.

Herr talman! Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit vissa mindre justeringar i det regionala stödsystemet. Jag räknar med att vid kommande riksmöte få tillfälle att återkomma till riksdagen med mer genomgripande förslag om den framtida regionalpolitiken. De frågor som vi då får anledning att beröra är den framtida inriktningen av ortsstrukturen, eventuella ändringar av stödområdesindelningen, införandet av mer generellt verkande stöd och avvägningen mellan generella och selektiva stödinsatser. Vi kan också få anledning att diskutera särskilda stimulanser till vissa landsdelar och regioner och eventuella restriktioner för regioner med så snabb tillväxt att den innebär ett hot mot den regionala balansen. Slutligen finns det anledning att något klara ut boskillnaden mellan olika typer av insatser i krissituationer. Vi har börjat utveckla dessa tankar i den nyligen Onsdagen den tet med olika krisproblem kan nu börja systematiseras. 8 april 1981 Den nuvarande regionalpolitiken växte fram under en period i mitten av 1960-talet då vi hade en snabb strukturomvandling i näringslivet. Jordbruket Regionalpolitiken och skogsbruket och vissa industribranscher hade en snabb sysselsättningsminskning, och expansionen på arbetsmarknaden skedde inom verkstadsindustrin och främst den offentliga sektorn. Som en följd av denna process skedde en avfolkning av glesbygden och de mindre orterna i landet, som ofta hade, och har, sin försörjning bland de tillbakagående basnäringarna. Tillväxten skedde i storstadsområdena och vissa andra större områden i Sydoch Mellansverige. Det var, som vi har haft tillfälle att konstatera många gånger, en brutal folkomflyttning som satte sin prägel på 1960-talets sociala klimat. Det växte dock efter hand fram en opinion för en solidaritet med de små orterna och de svaga regionerna, så att man blev beredd att med statliga medel främja en industriell tillväxt i de mest utsatta delarna av landet; detta för att delvis kompensera tillbakagången i annan verksamhet. Huvudprincipen alltsedan mitten av 1960-talet har varit att med hjälp av ett selektivt stöd till nyinvesteringar inom industrin främja en industriell tillväxt i regioner med låga sysselsättningsgrader, hög arbetslöshet och en svag industriell bas. Det har naturligtvis aldrig varit frågan om att åstadkomma en full kompensation för hela strukturomvandlingen med hjälp av statliga stödinsatser. Detta är i själva verket en ambition som förutsätter fullständig kontroll över hela näringslivet. Däremot kan vi inte acceptera att strukturomvandlingen ensidigt skall få bäras av de regioner som har de sämsta förutsättningarna och möjligheterna att klara av denna ibland genomgripande omställning. Jag tror att det är riktigt att säga att det växte fram en solidaritet med de regioner som hade svårast att klara sig på egen hand och att man som ett uttryck för denna solidaritet var beredd att lämna från sig en del av den framtida tillväxten i storstadsområdena och i andra större regioner till förmån för en åtminstone oförändrad befolkning och sysselsättning i de mest utsatta regionerna. Det är ju i själva verket så, att vi redan med mycket marginella förändringar av sysselsättningen i de expanderande regionerna kan ge utrymme för betydande sysselsättningstillskott i de regioner där det verkligen är av nöden att det sker en ökning av industrisysselsättningen. Det som vi nu med växande oro kan iaktta är att denna grundläggande solidaritet utsätts för häftiga attacker. Flytta på arbetskraften, säger man i den enklare debatten, så klarar vi både arbetslöshetsproblemen i stödområdena och bristen på arbetskraft i de expanderande regionerna. Att detta i sin tur innebär att vi ger upp ambitionerna att åstadkomma en balanserad regional utveckling, det förefaller man inte bry sig om. De här angreppen på regionalpolitikens grundelement kommer från inflytelserika grupper i flera partier med goda kontakter med massmedia och en huvudförankring i storstadsområdena. Det är ju tyvärr så att en omställningsprocess som berör 4 något hundratal anställda här i Stockholm ofta likställs med en lika stor förändring i t.ex. Gällivare. Låt mig ta ett belysande exempel. Det krävs inga domedagsprofetior för att konstatera att vi i Malmfälten, med ca 50 000 invånare, mellan 1982 och 1985 kan komma att förlora ca 1000 jobb i järnmalmsbrytningen. En procentuellt sett lika stor förändring av sysselsättningen inom pendlingsavstånd från Landskrona skulle beröra ca 14 000 anställda. En sådan förändring i Malmöhus län skulle man aldrig acceptera. Däremot finns det åtskilliga som i den aktuella debatten till synes på fullt allvar ifrågasätter om det verkligen skall behöva göras något i Malmfälten. Inför 1980-talet, med svåra obalansproblem inom ekonomin och en knapphet på resurser, måste vi vara på vår vakt, så att vi inte låter utsatta landsdelar få mer än sin beskärda del av de oundvikliga åtstramningarna. I en tid med knappa resurser måste det enligt min mening vara en klok politik att verkligen använda den infrastruktur, den arbetskraft och de råvaruresurser som vi har i olika delar av landet på ett sådant sätt att vi undviker att göra samma misstag som under 1950 och 1960-talen. Om vi klarar de ambitiösa målen för den ekonomiska politiken så kommer det också att finnas utrymme för tillväxt av produktion och sysselsättning inom industrin, och detta bör i sin tur ge utrymme också för fortsatta investeringar i stödområdena och i regioner som drabbas av svåra strukturkriser. Ja, det är t.o.m. befogat att stryka under att det behövs en effektiv regionalpolitik för att frigöra de resurser vi måste ta i anspråk för att restaurera svensk ekonomi. För att underlätta en sådan utveckling kan man arbeta med både selektiva och mer generella stödmedel. Regeringen har nyligen beslutat att låta utreda utformningen av generella stödmedel för användning i de delar av landet som har de svåraste yttre förutsättningarna. Avsikten är att pröva om vi kan införa någon form av differentiering av socialförsäkringsavgifterna genom transfereringar från regioner med stark expansion till regioner med svåra långsiktiga problem. Detta medel skall i första hand ses som ett komplement till nuvarande stödmedel för att skapa generellt sett gynnsammare förutsättningar för olika verksamheter i dessa områden. Låt mig så i korthet beröra de regionalpolitiska medlen. Resultatet av den nyligen avslutade länsplaneringsomgången har nu inkommit till regeringen. Erfarenheterna tyder på att det finns skäl för att i fortsättningen finna andra former för programarbetet; under den tid som går från det att ett uppdrag om en stor planeringsomgång läggs tills programmet redovisas hinner lång tid gå och en rad nya problem aktualiseras. Detta talar för att vi i större utsträckning får arbeta med mer avgränsade uppdrag. Frågan om större länsprogram för länsorganens egna behov blir då en sak som man själv kan avgöra på den regionala nivån. Det är otvivelaktigt så att det från tid till annan behövs sådana genomgångar, men jag har svårt att se vad man vinner på att ta fram sådant material helt på centrala initiativ. Vi har nyligen från departementets sida genomfört tre regionala konferenser med länsstyrelser na, och jag tycker mig i de samråden ha fått stöd för den här uppfattningen. Som exempel på mer avgränsade uppdrag kan jag nämna att ett särskilt uppdrag till länsstyrelserna att inventera förekomsten av energiråvaror i form av torv, skogsavfall m.m. nu håller på att avrapporteras till regeringen. Resultaten kommer att bearbetas bl.a. i anslutning till arbetet med den regionalpolitiska propositionen och kan läggas till grund för olika insatser för att främja tillkomsten av regionala energiproduktionsoch distributionssystem, vilket har stor betydelse inte minst för glesbygden men också för landets totala energibalans. Redan genom 1978 års uppdrag att genomföra den nu avslutade länsplaneringsomgången betonades att arbetet skulle ha en klar åtgärdsinriktning. Detta är nödvändigt för att problembeskrivningar och förslag skall kunna omsättas i aktiva åtgärder. 1979 fick vi ett särskilt anslag om 35 milj.kr. för åtgärder i länsplaneringen. Ett omfattande projektarbete med huvudinriktning på industriella utvecklingsinsatser har nu inletts i de allra flesta län. Erfarenheterna från arbetet visar att det finns ett stort behov av anslag av den här typen. Utvärderingen i propositionen får visa om vi får anledning att ändra på nuvarande regler för denna verksamhet. Jag vill i sammanhanget erinra om att regeringen till tilläggsbudget III för innevarande budgetår begär ett tillskott till anslaget på 5 milj.kr. Dessa medel skall i första hand användas som komplement till de åtgärdsmedel som har gått till vissa av Norrlandslänen samt till län med problem i bruksorter. Det regionalpolitiska stödet omfattar avskrivningslån och lokaliseringslån. För avskrivningslånet föreslås för kommande budgetår drygt 400 milj.kr. utgå. Detta skall täcka, förutom avskrivningslånen till investeringar i företagen, kostnader för utbildningsstöd, sysselsättningsstöd, offertstöd, de regionala utvecklingsbolagen i Jämtland och Västerbotten samt vissa centrala konsultoch utredningsinsatser för åtgärder i stödområdena 4, 5 och 6. Dessa centrala medel utgör ett komplement till åtgärdsanslaget, vilket disponeras av de regionala organen. Lokaliseringslånen hade vid ingången av innevarande budgetår reservationer på mer än 1,1 miljard, och jag har därför funnit det motiverat att föreslå en begränsning av anslaget till 600 milj.kr. Erfarenheterna från stödgivningen för innevarande budgetår visar att medlen med all sannolikhet torde vara tillräckliga. Vi arbetar f. n. med en översyn av stödsystemet, och den gäller såväl den tekniska utformningen som användningsmöjligheterna. Jag tror för egen del att det vore värdefullt att få en friare användning av de resurser som ligger i det regionalpolitiska stödet. Vi vet ju alla att offensiva satsningar, bl.a. genom det regionalpolitiska stödet, innebär en avlastning för andra stöd och transfereringar. Sådana offensiva satsningar är nästan alltid också att föredra framför mer defensiva stödformer, såväl från sociala som från statsfinansiella synpunkter. Som komplement till de insatser som kan göras med det regionalpolitiska stödet, främst som stöd till komplettering av befintliga verksamheter i glesbygden, infördes glesbygdsstödet. Där föreslås inför kommande budgetår 100 milj.kr. bli anvisade. Härutöver har jag förordat att ramarna för kreditgarantier får höjas med 7 miljoner till sammanlagt 48 miljoner. Det här innebär en viss minskning av avskrivningslånen och en nära dubbelt så stor ökning av kreditramarna. Härvid har vi att i viss mån tillgodose länsstyrelsernas anslagsframställningar, där man har pekat på en viss obalans mellan avskrivningslån och kreditramar. Erfarenheterna från arbetet med glesbygdsstödet är genomgående mycket goda. I det arbete som nu pågår inom glesbygdsdelegationen söker man former för att förenkla stödet genom ett smidigare regelsystem.

Vi måste emellertid vara försiktiga, så att vi får en rimlig avvägning mellan olika insatser och olika landsändar. Jag vill alltså bestämt varna för den tendens som finns, att bortse från att de regionalpolitiska insatserna måste ha en inbördes samordning och en inbördes avvägning för att inte motverka sitt syfte. I övrigt har jag inga kommentarer till enskilda punkter i utskottsbetänkandet eller till särskilda motionsyrkanden. Jag får anledning återkomma senare, när vi kan förelägga riksdagen en samlad proposition med förslag i fråga om den framtida regionalpolitiken.

Herr talman! Arbetslösheten i de industrialiserade länderna håller på att bli ett allt djupare och allvarligare problem. Många bedömare räknar med att vi snart kommer att nå en nivå på närmare 30 miljoner arbetslösa människor inom OECD-området. I arbetslöshetens spår följer helt naturligt en djup pessimism; den i sin tur leder också lätt till ökad egoism, till ökade motsättningar mellan de människor som har arbete och dem som förvägras det, till ökade motsättningar mellan olika regioner. I de flesta industriländer har man regioner med särskilt allvarliga sysselsättningsproblem, regioner med avfolkning och en låg förvärvsverksamhetsgrad, med stora svårigheter att ge arbete åt de unga. Också här hemma upplever vi hur de regionala motsättningarna håller på att skärpas. Antalet talare som är anmälda till den här regionalpolitiska debatten är ett av många tecken på den oro som många människor i det här landet känner för sysselsättningen på den egna orten. De flesta ledamöterna i den här kammaren har krav från sin egen hemort, lokala krav på åtgärder för att klara av fler arbetstillfällen. Isolerat kan man förmodligen om i stort sett varje sådant krav säga att det är berättigat. Man kan känna sympati och förståelse för det. Ändock så måste vi konstatera att summan av alla de här kraven inte blir faktiskt möjlig för oss att genomföra. Desto viktigare är det att vi i den situation som vi befinner oss i nu ser till det gemensamma bästa. Det finns många människor, både här hemma och runt om i världen, som ser lösningen på de ekonomiska problemen, på den stigande arbetslösheten, i det privata initiativet, i den egna förmågan att hävda sig i en hård och besvärlig värld. För oss socialdemokrater så är det självklart att se situationen på ett helt annorlunda sätt. Det är inte så att de prövningar som vi har i dag och som vi kommer att möta under 1980-talet kommer att kräva mer av privata lösningar och mindre av kollektiva, utan det är precis tvärtom. Samhällssolidariteten måste mer än någonsin sättas i högsätet och få sätta sin prägel på samhällena, så också när det gäller regionalpolitiken. Det övergripande målet för regionalpolitiken lades fast när vi hade socialdemokratisk ledning i det här landet. Det målet innebär att människor i olika regioner skall erbjudas likvärdiga sysselsättningsmöjligheter och en likvärdig tillgång till social, kommersiell och kulturell service samt en god miljö. Det här målet för regionalpolitiken ligger fast. Men de ekonomiskpolitiska villkor som nu gäller är helt annorlunda än när den här målsättningen lades fast. Dagens riksdagsdebatt handlar inte om den ekonomiska politiken, den handlar inte om näringspolitik eller om bostadspolitik, inte om hur mycket resurser vi skall avsätta till den gemensamma sektorn. Men ändå är det åtgärderna inom de här områdena som bestämmer hur det kommer att gå med jobben i olika delar av landet. Det är framför allt det som bestämmer om människorna uppe i Norrbotten, i Bergslagen eller nere i Blekinge skall få möjlighet till en dräglig försörjning på hemmaplan. Och vi kan ifrån socialdemokratiskt håll tyvärr konstatera att förutsättningarna för att driva en aktiv regionalpolitik är betydligt mindre i en situation med grava obalanser i ekonomin, som Sverige nu har. Vi löser inte sysselsättningsproblemen i Norrland eller i Bergslagen eller i andra delar av landet genom att ta fram det ena sparpaketet efter det andra, som innebär att ännu fler människor skickas ut i arbetslöshet. Det är bara genom att riva förvärvshinder för människor i olika delar av landet, genom en planmässig utveckling av den svenska industrisektorn, genom att utnyttja våra råvaror, våra basindustrier, som vi kan klara av det här. I dag har vi allvarliga sysselsättningsstörningar på många orter utanför de regioner som ursprungligen ansågs vara i behov av särskilda lokaliseringspolitiska stödinsatser. Orsaken är att många av våra basnäringar är mitt uppe i en smärtsam omställning, att industribranscher som tidigare har betytt väldigt mycket för sysselsättningen går tillbaka, att industriinvesteringarna under en lång följd av år har legat på en mycket låg nivå och det förhållandet att regeringen saknar en genomarbetad politik för att möta de här problemen. Det finns egentligen bara ett genomarbetat system för finansiellt stöd till industriverksamhet: lokaliseringspolitiken. Och den har alltså fått användas även i sådana sammanhang där man egentligen borde ha haft andra åtgärder att ta till. Strukturella problem har därför angripits med instrument som utformats för att motverka geografisk koncentration. Det här har också lett till ökade motsättningar mellan olika orter. Vi måste få en långsiktigt effektiv regionalpolitik. Den kan inte bara bestå i att man flyttar arbetsplatser från en del av landet till en annan, från en ort till en annan. Den måste framför allt bestå i att få fart på det svenska näringslivet, att upprätthålla den offentliga sektorn och att se till att vi inte föröder den växtkraft som finns ute på de gamla industriorterna. Herr talman! Mina kamrater i arbetsmarknadsutskottet från den socialdemokratiska sidan kommer att gå in på våra olika reservationer. Låt mig bara peka på en enda sak som just hänger samman med risken för utarmning av enskilda industriorter i vårt land. Det sker en koncentration i de privata företagen som på sikt allvarligt kan skada mångfalden i näringslivet. De framtida möjligheterna att bedriva en framgångsrik industriproduktion ute på de gamla industriorterna är i väldigt stor utsträckning beroende av om vi kan bryta de koncentrationstendenser som finns i de privata företagen, i de stora koncernerna. Verksamhet som rör företagsledningar, administration, marknadsföring, forskning och utveckling koncentreras alltmer till ett fåtal större orter. Det innebär en utarmning av de mindre industriorterna och därmed stora svårigheter att i fortsättningen utveckla nya industriprodukter.

Herr talman! Jag kan försäkra Anna-Greta Leijon att jag inte alls är nöjd med den regionala balansen — det måste vara fråga om en missuppfattning eller ett ofrivilligt felcitat. Jag sade ungefär så här i den citerade intervjun: Med hänsyn till den industriella utvecklingen, som har inneburit att vi har förlorat 80 000 industrijobb under ett antal år, måste man ändå säga att effekten av regionalpolitiken under de 15 år den har verkat är ganska hygglig. Men resultatet är totalt sett icke tillfredsställande, och det är ju därför som jag menar att de regionalpolitiska ambitionerna måste höjas. Jag hoppas att jag har Anna-Greta Leijons och hennes partigrupps stöd i det arbetet. Tyvärr måste jag säga, när jag läser de — om jag skall uttrycka mig modest — ganska allmänt hållna reservationerna till utskottsbetänkandet, att det inte finns mycket av offensiv vilja i socialdemokratin när det gäller regionalpolitiken. Jag beklagar detta. Men det finns ju tillfälle att tänka om här och komma tillbaka i samband med det mera genomgripande regionalpolitiska förslag som jag kommer att lägga fram om ett år.

Den tanken dömer man redan nu ut i en reservation från socialdemokratisk sida, dvs. innan man ens tagit ställning till ett utredningsresultat. Den passiviteten och kapitulationen inför de regionalpolitiska svårigheterna hade jag faktiskt inte väntat mig av socialdemokratin. Jag beklagar att det har blivit så. Sedan vill jag ge Anna-Greta Leijon rätt i att summan av de krav som reses en sådan här ”hembygdens dag” i kammaren självfallet inte kan uppfyllas. Det måste bli en avvägning, och jag noterar med tillfredsställelse att vi i det avseendet är överens. Men den avvägningen måste i kammaren enligt min mening ske på det sättet att man inte urholkar effektiviteten i det regionalpolitiska stödet. Det var därför jag utfärdade denna privata varning för att gå vidare med att utvidga stödområdena etc. Det skulle i sin tur innebära att man minskade effekterna av regionalpolitiken i de områden där det verkligen finns ett starkt behov av en maximal insats. Sedan säger Anna-Greta Leijon att regionalpolitiska stödmedel i brist på andra har använts där de inte skulle ha använts. Ja, det är riktigt. Men där är vi — och jag hänvisar här till den industripolitiska propositionen, som kammaren kommer att ta ställning till senare — nu inne i fas där vi vill utveckla medelsarsenalen. Det karakteristiska är att trots detta reses det krav på nya områden för användning av de regionalpolitiska stödformerna. Jag har noterat att när vi försöker gå in på angränsande medelsarsenaler, t.ex. industrigarantilånen, så gör socialdemokratin det till en principfråga och för en process parallellt med denna diskussion. Det finns ingen konsekvens i dessa ställningstaganden. Till sist säger Anna-Greta Leijon att det krävs planering, ett samspel mellan människor, samhälle och näringsliv. Självfallet är det så. Det går inte att sätta sin tillit till brukspatronerna, säger Anna-Greta Leijon. I den mån det nu finns några brukspatroner i detta ords egentliga och ursprungliga bemärkelse kvar i svenskt näringsliv, så är ju det riktigt. Det är inte detta jag avsett när jag sagt att företagen måste känna ett socialt ansvar. Den omständigheten att vi i företagen alltjämt har den bästa kommersiella och tekniska kompetensen, som vi måste frigöra i den här processen, gör att jag på regeringens vägnar i ett antal fall har krävt att företagen skall känna ett socialt ansvar och medverka till en förändring av den produktionsapparat som man inte kan upprätthålla på nuvarande nivå.

Herr talman! Industriministern sade att de reservationer från socialdemokratiskt håll som är fogade vid detta betänkande bara innehåller allmänt tal. Det är inte min avsikt att här närmare redogöra för dessa reservationer, men jag skall ändå något beröra den reservation som handlar om industricentra i Sollefteå, Sveg, Gällivare och Torsby. Jag tror faktiskt inte att människorna där uppfattar kravet på att industricentra förläggs till dessa orter som allmänt tal. Industriministern säger att vi socialdemokrater avhänder oss ett effektivt system för att klara en del av de regionalpolitiska obalanserna när vi uttrycker vår skepsis inför hans utredning om sänkning eller borttagande av arbetsgivaravgifter. Industriministern presenterar här det förslaget som om han redan visste att det skulle ge stora effekter för utsatta delar av landet. Då kan man undra varför han inte tar fram det konkreta förslaget väldigt snabbt. Vad vi socialdemokrater har sagt på den punkten är faktiskt — och där är vi väldigt bestämda och där har vi erfarenheter från den tid som vi haft borgerlig regering i det här landet — att vi inte vill vara med om några villkorslösa subventioner till företagen. Är det så att företagen skall få stöd från samhället, då skall de också ställa upp med någonting i gengäld, då skall de ställa upp när det gäller sysselsättningen. På den punkten kommer vi inte att ändra mening. Sedan till det första som industriministern var inne på i sin replik. Jag är glad över att han konstaterar att vi inte kan vara nöjda med den situation vi har när det gäller den regionala balansen. Skillnaderna i sysselsättning, i förvärvsverksamhetsgrad och i möjligheter för de unga att få arbete är väldigt stora mellan olika landsdelar. Men enligt industriministern är det ändå en hygglig balans med tanke på att vi har haft en nedgång i industrisysselsättningen. Då blir den väldigt allvarliga frågan för framtiden: Hur kommer det att gå, när vi redan nu kan se att industrisysselsättningen hotas ännu mera än som tidigare varit fallet och när vi dessutom har en helt ny situation i Sverige, som innebär att den offentliga, gemensamma sektorn inte längre växer? Hoten mot en ökad regional obalans är väldigt stora i dag, och det kräver åtgärder från industriministern i hans egenskap av just industriminister, det kräver åtgärder av hela den borgerliga regeringen. Tyvärr har vi ännu inte sett något bevis på att sådana har vidtagits.
Herr talman! Jag tror att hänvisningen till reservationen beträffande industricentra är litet olycklig, om man från socialdemokraternas sida med den reservationen vill dokumentera handlingskraft. Anna-Greta Leijon får ursäkta mig, men jag måste nog ändå konstatera att det i så fall understryker hur pass tomhänt socialdemokratin faktiskt är när det gäller regionalpolitiken. Hela systemet med industricentra är ju föremål för en utvärdering i departementet, och vi har sagt att vi återkommer till frågan i samband med den regionalpolitiska propositionen. Industricentrastiftelsen har ännu så länge stora problem med att fylla sina industricentra, och från industridepartementets sida har vi från 1977 slagit in på en alternativ och kompletterande väg som är väl så intressant. Jag avser då de kommunala industrihusen. Den modellen har visat sig bli en succé när det gäller att klara småindustrins lokalförsörjning. Ett 60-tal kommunala industrihus har tillkommit efter 1977, och dessa har kunnat erbjuda ett betydande antal arbetsplatser — över 1000 i dag. Vi vill nog göra en resursavvägning mellan hur vi går vidare med industricentra, hur vi går vidare med de många kommunala industrihusen, vilka också kan komma de små orterna till del. Den avvägningen tror jag är mycket väsentlig för att man skall få maximal effekt när det gäller lokalförsörjningen för småindustrier. Vi har nöjt oss med att nu vidga möjligheten för kommuner i stödområdena 5 och 6 att bygga kommunala industrihus även om man inte har hyreskontrakt klara. Vi har gjort det därför att det är där som problemen är störst. Mot den bakgrunden framstår det socialdemokratiska uttalandet som något avslaget, om jag så får säga. Sedan säger Anna-Greta Leijon att jag presenterar utredningsuppdraget om differentierade socialförsäkringsavgifter eller selektiva kontra generella medel som om resultatet redan vore verklighet. Det är det självfallet inte, men jag finner det anmärkningsvärt att riksdagens största parti säger sig vara motståndare till att diskutera den här formen av effektivisering av regionalpolitiken redan innan utredningen har presenterat ett resultat. Så dogmatisk, så stelbent får man inte vara, om man vill nå konkreta resultat. Jag tror att man genom den här reformen skulle kunna få en helt annan effekt av regionalpolitiken i stödområdena 5 och 6, där vi verkligen har allvarliga problem. Det är alldeles klart att det behövs ett intimt samspel mellan regionalpolitik och näringspolitik för att vi skall kunna klara sysselsättningsutvecklingen under de närmaste åren. Det vill jag vitsorda, och på den punkten kan jag instämma med Anna-Greta Leijon. Det är därför vi nu t.ex. har tagit initiativet till en utvecklingsplan för 1990-talet för malmfältskommunerna i Norrbotten. Det har vi gjort just för att få en långsiktig planering av industripolitik och regionalpolitik i nära och intimt samband för att handlingskraftigt ta tag i de allvarliga problem vi har i den mest utsatta regionen av vårt land. Det är samma modell vi använder i område efter område. Inrättandet av de regionala utvecklingsfonderna var ju ett sätt att dels decentralisera beslutanderätten i näringspolitiken, dels skapa ett regionalt forum, där sammanvägning av regionalpolitiska hänsyn och näringspolitiska initiativ skulle kunna ske på ett effektivt sätt.

Herr talman! Sedan snart fem år tillbaka har vi borgerligt styre i det här landet, och det är den borgerliga regeringen och inte det största oppositionspartiet i riksdagen som är att anklaga för brist på åtgärder. Det är den borgerliga regeringen som söker lägga ut dimridåer genom att tillsätta den ena utredningen efter den andra i stället för att komma med konkreta förslag.

Jag skulle vilja fråga industriministern hur många jobb vi fick genom det borttagande av arbetsgivaravgiften som ni tidigare gjorde i skogslänen. Vi går gärna med på olika former av stöd till det privata näringslivet men inte villkorslöst, utan då vill vi att det privata näringslivet skall ställa upp för människorna och för samhället. Det finns säkert skäl, industriminister Åsling, att i vissa sammanhang använda sig av stöd till kommunala industrilokaler i stället för till industricentra. Men jag försäkrar industriministern att människorna på de här orterna, som vi från socialdemokratiskt håll vill ge ett stöd i den situation som nu råder, när inte alla de här utredningarna är färdiga, när vi får använda de regionalpolitiska medel som det går att använda, säkert inte uppfattar de socialdemokratiska reservationerna som något allmänt, till intet förpliktande tal. Vi föreslår konkreta åtgärder som kan ge människorna och företagen på de här orterna ett praktiskt handtag i dag — inte om ett och ett halvt år när utredningskvarnarna i kanslihuset hunnit mala färdigt.

Herr talman! Självfallet tar regeringen ansvar för sin politik. Jag har bara konstaterat att socialdemokratin står tomhänt när det gäller alternativen. Reservationerna vid det utskottsbetänkande som vi nu behandlar är ju mer än vanligt färglösa och ger inte på något sätt underlag för uppfattningen att socialdemokraterna skulle ha något slags alternativ när det gäller regionalpolitiken. Vad socialdemokratin har bidragit med under de senaste åren är önskelistor som man, enligt vad Anna-Greta Leijon inledningsvis framhöll, inte kan summera, eftersom det inte finns resurser för att tillgodose alla de önskemål som kommer fram. Det var en slutsats som man kom till i ett tillfälligt ögonblick av klarsyn vilket jag hälsade med tillfredsställelse. Självfallet är inte avsikten att, om vi skulle bevilja ett generellt stöd till näringslivet i stödområdena 5 och 6, subventionerna skulle lämnas utan villkor. Man har ju goda möjligheter att se till att näringslivet utnyttjar sin konkurrenskraft på skilda sätt. Något som vi har erfarit med oro är att de delar av näringslivet som har de största problemen med vårt nuvarande kostnadsläge är de som är etablerade i eller som man försöker få etablerade i stödområdena 5 och 6. Där skulle ordentliga insatser verkligen behöva göras. Vad Anna-Greta Leijon här gör är att hon säger nej till speciella åtgärder för att öka effektiviteten av de regionalpolitiska insatserna it.ex. malmfältskommunerna. Jag beklagar detta, eftersom det här måste till mer än tomt prat och långa önskelistor. Det måste till konkreta åtgärder, om vi skall komma någonvart. Låt mig sedan beträffande industricentra säga att vi ämnar komma tillbaka iden frågan. Invånarna i Sveg, Torsby och de andra berörda orterna kan vara lugna för att vi tänker på deras möjligheter att få jobb. Vi ärt.o.m. beredda att säga att man i dessa kommuner, medan vi gör den avvägning beträffande önskelistan som Anna-Greta Leijon erkänner är nödvändig, skall kunna få stöd för att bygga kommunala industrihus och där starta verksamhet vid de industrier som är tillgängliga. Att bygga industricentra som står tomma gläder ju ingen. Det gäller att med omsorg disponera resurserna på det området, så att de ger maximal effekt på sysselsättningen.

Herr talman! Nya riksdagsledamöter får lära sig att det finns något som kallas Hembygdens dag. Det är de stora regionalpolitiska debatternas dag. Uttrycket Hembygdens dag uttalas av cynikerna med en min av överseende. Ledamöter som har viktigare ting för sig behöver inte vara i riksdagshuset den dagen. Det brukar aldrig bli votering förrän fram på kvällssidan. Detta är en övermaga inställning. Den stora floden av motioner om regionala problem är inget ögontjäneri. De speglar, som Anna-Greta Leijon så riktigt uttryckte det, trycket från pressade bekymrade människor. Det gäller folk som har hoppats och trott på löften men som nu ser sina bygders industriella flaggskepp springa läck — från LKAB i norr till Kockums i söder. Vänsterpartiet kommunisterna presenterar 15 motioner om regionala frågor. I dessa motioner finns krav på förbättringar av nu rådande villkor, aktuella men givetvis också marginella. Där finns krav på nya inslag, i stället för gamla misslyckade och förbrukade. Där finns också ett ifrågasättande av hela den politik som har förts sedan 16 år tillbaka. Vi menar nämligen att det är hög tid att kammaren frågar sig: Vad har egentligen den svenska staten hållit på med? I 16 år har man fört en politik. I 16 år har man gett ut subventioner och förmåner. För vad då? Regionpolitiken skulle hjälpa skogslänen, sade man. Efter 16 års hjälp är situationen i Norrland sämre än den har varit på 40 år. Norrbotten är det län där subventionerna till företagen varit störst. Ingenstans har den regionala depressionen blivit så djup som där. Ingenstans har försämringen av läget sedan 1965 varit så stor som där. Stödpolitiken skulle ge större regional balans, sade man. Verkligheten har blivit den, att obalansen har blivit större. Skillnaden till Norrbottens eller Värmlands nackdel är efter 16 år större än den var när lokaliseringspolitiken inleddes. Lokaliseringspolitiken skulle mildra de regionala kriserna, menade man. De gamla krisregionernas kriser har blivt långt djupare. Och de regionala kriserna har spritt sig: Bergslagen, Sörmland, Älvsborg, Göteborg. Efter allt detta kommer arbetsmarknadsutskottet i dag och talar om positiv befolkningsökning i en rad krisregioner. Det är som om man inte alls ville se vad som hänt, trots att man i sitt stilla sinne rimligen måste förstå det. Står 20000 människor i Skåne utanför den normala arbetsmarknaden — då får arbetslösa givetvis stanna i Ådalen i högre grad än tidigare. När Luleå inte längre växer, då ökar befolkningen i Arvidsjaur, för vart skall de arbetslösa ta vägen? Skulle lokaliseringsstödet månne förnya industrin? Möjligen. Men hela den ensidiga karaktären på näringslivet i krisregionerna finns ju kvar. Den har i stort sett inte alls förändrats. Och just detta bildar nu basen för en skrämmande fördjupning och spridning av krisverkningarna. Den traditionella råvarubaserade ekonomin bryter samman. Lokaliseringspolitiken skulle bidra till decentralisering, sades det. Under dess 16 år har koncentration och centralisering av kapitalet nått nivåer som det tidigare aldrig haft i detta land. Under hela den tid lokaliseringspolitiken arbetat, har det skett en stadig höjning av den allmänna räntan, priset för det lånade kapitalet. Vad lokaliseringsstödet sålunda eventuellt kunnat ge, har räntestegringarna naturligtvis hela tiden tagit tillbaka. Detta har i själva verket ökat obalansen. När man höjer investeringskostnaden jämnt över, drabbar det normalt de utsatta regionerna relativt sett värst. Där är nämligen uthålligheten mot sådana åtstramningar minst. Det är dags, menar vi, att denna kammare på allvar ställer sig frågan: Vad håller man egentligen på med? Det står allt klarare att 16 års lokaliseringspolitik egentligen varit i det närmaste meningslös. Det gäller naturligtvis inte alla dess enskilda delar. Men det gäller dess inriktning och effekt i stort. Man kan också fråga sig: Var denna lokaliseringspolitik från början egentligen bara en valpolitisk flugfångare för att lugna väljaropinionen i Norrland? Var det så som man skrev i den första lokaliseringspolitiska propositionen? Där hette det att det inte var fråga om att åstadkomma någon verklig utjämning, att den naturliga omvandlingen, som man sade, dvs. kapitalets fria rörelser och tendens till koncentration, skulle få fortgå — den skulle bara göras mera stegvis. Det är denna fråga vi i vpk velat ställa till diskussion i vår övergripande regionalpolitiska motion. Det är spegelfäkteri att fortsätta 1964 års politik. Man måste nu börja se förutsättningslöst. Men en sådan nödvändig diskussion vill inte arbetsmarknadsutskottet föra. Argumentet är att något sådant skulle kunna leda till en radikal omgestaltning av samhället, som man uttrycker det. Och det vill man inte höra talas om. Det är intressant. Detta har nämligen utskottet uttalat enhälligt. Socialdemokraterna har skrivit under. Socialdemokraterna har alltså uttalat att de inte vill ha någon radikal omgestaltning av samhället. Gud bevare oss för omgestaltningar, hellre kapitalism och regionala kriser! Får jag fråga Anna-Greta Leijon i all blygsamhet om det var en tanke bakom detta eller man bara som en ren reflex instämde med den borgerliga samhällssynen? Om det nu kan lugna arbetsmarknadsutskottet kan jag säga att det i vpk:s motion egentligen inte alls är fråga om att införa något nytt ekonomiskt system. Det är fråga om betydligt blygsammare saker än så. Vi har, som jag nämnde, ett läge där den regionala krisen blir allt värre. För att vända detta läge behövs investeringar. Det behövs stora investeringar, eftersom det gäller att på sikt bryta ett helt mönster. Det gäller att bryta Norrlands ensidiga, koloniala ekonomi. Det behövs en mildring av råvaruberoendet, det behövs färdigvaruindustri av mindre konjunkturkänsligt slag. Här har man hållit på och pytsat ut småskvättar av lokaliseringsstöd i 15 år. Än hit, än dit. Inga sammanhållna, större satsningar. Ingen urskillning, inget genomtänkt. Ett lån här, en subvention där. Inga egna initiativ. Bara sitta och vänta på att någon privatföretagare i nåder skall skicka in en ansökan. Jag vill då fråga: Är det någon tänkande människa — jag bortser helt och hållet från huruvida den tänkande människan är borgare eller socialist — som tror att det privata storkapitalet här i landet någonsin kommer att satsa i Norrland? Tror någon att den svenska storfinansen är det minsta intresserad av den mödosamma uppgiften att bryta ny mark och inleda en ny typ av industrialisering i krisregionerna. Var och en vet att detta är illusioner. Basnäringarna flyr de ifrån. Utkantsregioner, sådana som norra Sverige och skogslänen, skyr de. Vad är det enda som kan vända utvecklingen i krisregionerna? Det är, menar vi, insatser med olika former av samhälleligt kapital. Det samhälleliga kapitalets andel i ekonomin måste öka, av en rad orsaker, bl.a. om man skall kunna föra en fruktbar regionpolitik. Det betyder inte alls att ekonomin blir mindre kapitalistisk. Det betyder egentligen mest att kapitalismen får en förändrad struktur. Om detta sedan undergräver dess framtida existens, är en helt annan fråga som inte speciellt har med regionpolitiken att göra. De insatser som skall kunna bryta igenom krisförloppet i regionerna måste vara relativt stora. De måste vara samlade och väl riktade. De måste medvetet syfta till att införa andra inslag i näringslivet än dem som de gamla basnäringarna står för. Det finns inget privatkapital disponibelt för ett sådant arbete. Det är bara så. Det finns inget intresse för ett multinationaliserat storkapital att satsa på utkantsregioner. Det finns inget annat att ta till än stat, kommuner eller löntagarfondskapital i någon form. Nu ropar utskottet, att detta skulle leda till en regleringsekonomi. Jag vill med förlov sagt, herr talman, beteckna ett sådant uttalande närmast som dumheter. Vad tror ni egentligen ligger bakom de nuvarande tendenserna i privatkapitalismen? Vad tror ni avgör var kapital satsas? Vem som säljer vad? Var man säljer och hur man behärskar marknader? Tror ni att det är ett fritt flytande marknadssystem? Ingalunda. Det är, kan man säga, politiska beslut i de stora företagens ledningar. Det är överenskommelser, avtal och regleringar av priser, marknader och kundkretsar. Ni som är så rädda för regleringsekonomi, ni har den redan. Det är den regleringsekonomin som ni påstår är den bästa av alla, trots att ni med egna ögon kan se vad den gör i Norrbotten, i Värmland, i Sjuhäradsbygden och på varvsorterna. Det är ju häpnadsväckande att socialdemokraterna i utskottet kan skriva under sådana formuleringar. Det är så mycket mera häpnadsväckande som just de borde veta vad det samhälleliga kapitalet trots allt betytt för Norrland. De har ju ändå tidigare förtjänstfullt beflitat sig om detta kapitals roll där. Vad vpk föreslår är alls inget regleringssystem. Vårt förslag innebär bara att större investeringsbeslut inte fortsättningsvis kan få fattas hur som helst. Man kan inte låta storkapitalet bestämma om den geografiska fördelningen av investeringar. Investeringarnas utformning och inriktning i övrigt må det bestämma, men man måste kunna ha en samhällelig styrning av den geografiska fördelningen av de större projekten. Annars får krisregionerna i stort sett ingenting. Jag kan försäkra att den nuvarande ordningen för stödpolitiken verkligen är ett exempel på regleringspolitik och småbyråkratiskt kineseri. Varje ansökan skall hanteras i olika omgångar, myndigheternas verksamhet styckas upp i småärenden, centrala myndigheter blandar sig i en mängd rena detaljer. Då är det väl bättre att diskutera vår tanke, att man skall ge länen bestämda ramar som de fritt kan förfoga över. De känner ju den regionala situationen, och de har genom länsplaneringen ett hyggligt underlag för att sätta investeringarna i ett vettigt sammanhang. En sådan regionalisering är smidigare och mera obyråkratisk än det nuvarande groteska tillståndet, där myndigheterna skall laborera med sex olika stödområdestyper och nio olika procentnivåer på stödet. Den socialdemokratiska reservationen nr 1 konstaterar att det på senare år blivit svårt att föra en meningsfull regionpolitik. Det är förvisso sant. Men sedan vill reservanterna hänföra detta till den borgerliga regeringens dåliga ekonomiska politik. Blir det bara en ny regering kommer hjulen i gång, och så blir det lätt att få företag till krisregionerna, tycks man resonera. Detta, vill jag nog säga, kära socialdemokrater, utan att vara alltför polemiskt spetsig, är en illusion. Visst kan man skylla regeringen för åtskilligt, men de regionala kriserna har dock inte sitt ursprung i kanslihuset. De hör samman med själva ekonomins förändrade sätt att fungera. Med kapitalkoncentrationen, med multinationaliseringen, med de stigande initialkostnaderna för att bryta igenom på nya områden, med privatkapitalets flykt från geografiska utkantsområden. Det är problem som i princip hade stått på samma sätt, om socialdemokraterna suttit i regeringen. Vi måste diskutera dem som ekonomiska, inte som administrativa problem. Det är ju inte alls säkert att ökad ekonomisk aktivitet i landet leder till mildrade regionala kriser. Det kan tänkas bli tvärtom. Ökad aktivitet i landets sydliga nyckelregioner kan ju tänkas framtvinga en ny stor avtappning från skogslänen och Bergslagen — och vad har man för program för en sådan situation? Herr talman! Vad jag har velat säga med detta anförande är följande: Vi måste börja tänka på ett helt nytt sätt. Regionpolitiken hittills har varit ett misstag. Den har inte utgått från problemens verkliga natur. Lokaliseringspolitikerna springer runt som små möss i ett hjul och kommer ingenstans — detta alltmedan hela skikt, 15-20 20 av den arbetsföra befolkningen i krisregionerna, ställs utanför normalt arbetsliv och normala samhälleliga relationer. Detta kan inte fortsätta. Vi måste börja diskutera från noll, på en helt ny bog. Vi behöver alls inte ställa frågan om vilket ekonomiskt system som skall råda. Den frågan behöver vi inte besvara ännu och framför allt inte besvara på förhand i en sådan här diskussion mellan partierna. Men vi måste göra oss kvitt de rådande illusionerna och ställa frågan, vilka metoder som är nödvändiga ifall man skall nå ett resultat. I denna långa debatt kommer att demonstreras oerhört mycket av mänskligt intresse och engagemang hos parlamentariska representanter ute från de olika, drabbade regionerna. Vpk har med sin principmotion i all blygsamhet velat bidra till att denna diskussion, här och fortsättningsvis, om de här svåra problemen skall bli mera klarsynt, mera förutsättningslös och därmed också mera fruktbar än hittills. Jag yrkar bifall till motionerna 1103 och 1106.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet är inte bara underlag för riksdagens beslut i dag utan även i hög grad ett gott uppslagsverk när det gäller bl.a. länens och kommunernas utveckling, förvärvsfrekvens, sysselsättning, åldersoch befolkningsstruktur m.m. Regionalpolitiken syftar ju till att åstadkomma en jämn fördelning av välfärden mellan landets olika delar. Målet är att ge alla människor tillgång till arbete, service och en god miljö, oavsett var de bor i landet. En förutsättning för en effektiv regionalpolitik är att vi har en god ekonomisk utveckling i landet. Under senare år har för vårt näringsliv så betydelsefulla grenar som gruv-, stål-, skogsoch varvsindustrierna haft svåra strukturproblem på grund av ändrade konkurrensförhållanden gentemot utlandet och lågkonjunktur i omvärlden. Motsvarande problem för tekoindustrin började långt tidigare. Dessa förändringar påverkar utvecklingen inte bara i stödområdena utan skapar stora problem också i orter i Sydoch Mellansverige. Strukturproblem av den art och omfattning som det här är fråga om kan endast till en del avhjälpas med regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De måste i första hand mötas med industripolitiska insatser. Avgörande för såväl industrisom regionalpolitikens möjligheter att skapa en önskvärd industriell tillväxt är en ekonomisk politik som främjar nyföretagandet och investeringsviljan. Riksdagen fastställde år 1979 de riktlinjer för regionalpolitiken som gäller i dag. Regeringen har för avsikt — det anmälde också statsrådet Åsling — att under nästa riksmöte lägga fram en regionalpolitisk proposition på grundval av bl.a. Länsplanering 1980. De förslag från regeringen som utskottet nu haft att behandla gäller anslagen för nästa budgetår samt ett par smärre ändringar i stödsystemet. Regeringsförslagen — som alltså är begränsade — biträds av utskottet. Huvuddelen av betänkandet ägnas åt behandlingen av närmare 80 motioner med flera hundra yrkanden och förslag som spänner över regionalpolitikens inriktning, stödområdesindelning, stödformer och decentralisering av offentlig verksamhet. Dessutom behandlar utskottet ett stort antal motioner med förslag som rör olika delar av landet. Låt mig redan nu konstatera, herr talman, att det råder en betydande enighet mellan regeringspartier och opposition om huvuddragen i regionalpolitiken. Endast sex reservationer från socialdemokratiskt håll har avgetts, och de är i sak ganska marginella. Utskottets vice ordförande, Anna-Greta Leijon, inledde sitt anförande med att ge en internationell utblick och tala om de svårigheter som där finns. Hon erinrade om att 30 miljoner människor inom OECD-området är arbetslösa och nämnde faran med hög arbetslöshet. Jag instämmer med henne om det allvarliga i detta och vilka konsekvenser det kan få. Därför tror jag att det är riktigt att vi i Sverige har valt en annan väg än många av våra europeiska grannländer. För att ute i Europa få ned arbetslösheten till tal som vi har i Sverige — för dessa är internationellt sett mycket låga — skulle det behövas omkring 15 miljoner nya arbetsplatser. Satsningen på arbetsmarknadsoch regionalpolitik är inte bara nödvändig, utan den känns också socialt riktig. På detta område har det funnits stora politiska majoriteter i Sveriges riksdag, majoriteter som jag hoppas skall kunna bestå. Till betänkandet har vi fogat en bilaga som innehåller statistiska uppgifter om utvecklingen i rikets län och kommuner. Bl. a. belyses utvecklingen beträffande befolkning, förvärvsfrekvens och arbetslöshet. För januari månad i år anges även antalet personer i länen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder av skilda slag. I början av bilagan redovisar vi antalet arbetade timmari länen. Jag villi sammanhanget nämna att ett stort antal länsstyrelser har varit oss behjälpliga med värdefullt material. På s. 19 i betänkandet finns en översikt av den regionala utvecklingen. Bl. a. pekar vi på att flyttningarna inom landet över länsgränser har starkt avtagit under 1970-talet. Med hjälp av ett diagram på s. 22 i betänkandet kan vi också konstatera att storstadslänen under 1970-talet haft negativa inrikes flyttningsnetton, dvs. fler har flyttat från storstadslänen till andra län än tvärtom. Skogslänen och övriga län har däremot haft positiva flyttningsnetton under perioden. Under 1960-talet var utvecklingen den motsatta med betydande utflyttningar från skogslänen. För Norrbotten har emellertid utvecklingen ånyo försämrats, och länet redovisar en nettoutflyttning för 1980. Vi har också försökt illustrera sysselsättningsgrader i de olika länen. De aktuella siffrorna redovisar vi i en kartbild på s. 24. För att belysa de regionala olikheterna i sysselsättningsgraden har vi jämfört samtliga län med de län som har de högsta sysselsättningsgraderna för män resp. kvinnor. Vi har då fått fram vad vi kallar andelen undersysselsatta i de olika länen. Resultatet har vi redovisat på s. 25 i betänkandet. När det gäller undersysselsättningen toppar Norrbotten, och skogslänen ligger mycket högt. Kvinnorna drabbas särskilt hårt i sådana områden. Högsta sysselsättningen för män hittar vi i Skaraborgs län, och den högsta sysselsättningen för kvinnor finns i Stockholms län. Vi kan konstatera att även om vissa län i Mellanoch Sydsverige har problem på arbetsmarknaden med förhållandevis höga arbetslöshetstal, så kvarstår betydande regionala skillnader mellan skogslänen och övriga län beträffande hur stor del av befolkningen som har arbete. På s. 26 i betänkandet finns en bild som illustrerar andelen personer i resp. län som var arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna bild visar samma skillnader — de nordliga länen och de s.k. skogslänen är i topp. Som jag nämnde inledningsvis har vi att vänta en ny regionalpolitisk proposition under nästa riksmöte. I arbetet med den propositionen utgör länsstyrelsernas länsplaneringsarbete ett viktigt underlag. Med hänvisning till det propositionsarbetet har vi inte funnit anledning att tillstyrka motioner som innehåller yrkande om ändringar i regionalpolitikens inriktning och de regionalpolitiska medlens utformning i stort. : Jörn Svensson säger att vi i utskottet har ägnat oss åt ett behagligt iakttagande och att vi inte vill åstadkomma någonting. Enligt honom borde vi istället ha tagit fasta på kommunisternas motion 1106. Jag kan inte underlåta att göra den iakttagelsen att Jörn Svensson nu närmast gör avbön när det gäller motionen. Han säger att vpk inte — åtminstone inte riktigt än — vill ha något annat samhälle eller något regleringssamhälle. Det skulle nog inte skada om Jörn Svensson läste på ”klämmarna” i motion 1106. Där återfinns nämligen mycket långtgående krav på nationella program, planeringsdepartement m.m. Dessa krav återspeglar övertron på ett centralt regleringssamhälle. Vi har i utskottet sagt att vi bör välja en annan väg, där tyngdpunkten läggs på länen. Nu säger Jörn Svensson att även kommunisterna vill att tyngdpunkten skall läggas på länen. Men enligt vår mening är det med kommunisternas uppläggning inte möjligt att fullfölja en sådan ambition. Vi har utgått från att regeringen i den regionalpolitiska proposition som kommer kring nyåret tar upp de frågor som återfinns i socialdemokraternas reservation 1. Det gäller exempelvis konstruktionen av stödinstrumenten och användningen av mer generella medel i regionalpolitiken. I ett stort antal motioner ifrågasätts både principerna för stödområdesindelningen och den nuvarande inplaceringen av kommuner i stödområden. Vi har — med tanke på att verkningarna av det regionalpolitiska stödet f. n. utvärderas av ERU och på att stödområdesindelningen säkerligen blir en central fråga i den regionalpolitiska propositionen — inte varit beredda att förorda någon ändring i nuvarande indelningsordning. Vi avstyrker därför samtliga direkta yrkanden därom. Med hänsyn till det särskilt besvärliga läget på vissa bruksorter i Bergslagen, som drabbats hårt av strukturomvandlingar inom stålindustrin och gruvnäringen, föreslår vi emellertid en temporär förstärkning av det regionalpolitiska stödet på dessa orter till i princip den nivå som gäller inom stödområde 4. Det innebär bl.a. möjlighet att bevilja stöd till kommunala industrilokaler. Vi räknar med att det förslaget skall underlätta för de berörda kommunerna att få till stånd en ny industriell verksamhet — någonting de verkligen är i stort behov av. Det kan i det här sammanhanget vara värt att notera att utskottet i sin skrivning om principerna för stödområdesindelningen antyder att man bör pröva om det i framtiden bör finnas ett reguljärt system med temporära stödområden. Jag vill i det här sammanhanget något kommentera reservationen 4, i vilken socialdemokraterna vill att riksdagen skall begära att regeringen lämnar tidigare utlovade redovisningar av utvecklingen i stålorterna. Vi anför från majoritetens sida i betänkandet att det arbete motionärerna och reservanterna åsyftar numera bedrivs inom ramen för länsstyrelsernas länsplaneringsarbete. De olika länen har tilldelats särskilda medel för bl.a. den typen av utredningsarbete. Länsstyrelsernas bedömningar och slutsatser övervägs f. n. i regeringskansliet. Vi har förutsatt att resultatet av det arbetet kommer att redovisas i den kommande regionalpolitiska propositionen. Jag tycker trots allt att det för bruksorterna är mer betydelsefullt att konkreta åtgärder vidtas nu än att redovisningar lämnas om vad som gjorts i det förflutna! Utskottet konstaterar att den bekymmersamma situationen i Blekinge motiverar särskilda insatser. Ingen kommun i länet är placerad i stödområde. Möjlighet finns dock att i särskilda fall ge regionalpolitiskt stöd utanför stödområdena. Med hänsyn till sysselsättningsläget i länet anser vi att den undantagsregeln bör kunna ges en generös tillämpning. Till situationen i Karlskrona kommun räknar vi med att återkomma vid behandlingen av den nyligen framlagda varvspropositionen. I den propositionen föreslås att företag i Karlskrona t. v. skall beviljas regionalpolitiskt stöd enligt vad som normalt lämnas vid stöd utanför stödområdet. En ort med särskilda problem är Olofström. Befolkningen där har minskat med över 10 96 under 1970-talet, och arbetslösheten är hög. Det hänger samman med att den tidigare expansiva orten drabbats av en tillbakagång i industrisysselsättningen. Vi föreslår därför att Olofström fram till dess att riksdagen har fattat ett nytt övergripande beslut skall kunna få regionalpolitiskt stöd efter i princip de normer som tillämpas i stödområde 4. Förutom avskrivningslån och lokaliseringslån skall utbildningsstöd och offertstöd kunna utgå. Dessutom anser vi att regeringen bör kunna ge stöd till uppförande av kommunala industrilokaler, trots att orten egentligen är för stor för att komma i fråga för sådant stöd. Däremot bör av praktiska skäl — och då närmast stödets temporära natur — sysselsättningstöd uteslutas. Utskottet föreslår vidare att särskilda åtgärder sätts in i Värmland. Riksdagen beslöt förra året efter förslag från arbetsmarknadsutskottet att anslå 12 milj.kr. för att främja den industriella utvecklingen. Av dessa medel har ca 8 milj.kr. använts för regionalpolitiska avskrivningslån till kommunala industrilokaler i sju kommuner. Vidare har utvecklingsfonden fått 4 milj.kr. för ett industriellt utvecklingsprogram. Erfarenheterna är goda. Med hänsyn till läget i länet bör man nu gå vidare med särskilda insatser till förmån för den industriella utvecklingen. Det är nämligen på det området som resurser bör satsas, om länet skall komma upp ur den vågdal det befinner sig i. Möjligheterna till förstärkta regionalpolitiska insatser i vissa bruksorter, som utskottet föreslår, kan få betydelse även i Värmland. Situationen i länet motiverar emellertid att ytterligare stimulansåtgärder sätts in. Utskottet föreslår därför att regeringen av de regionalpolitiska medlen inom den gällande totalramen för stöd skall få disponera upp till 20 milj.kr. till fortsatta insatser för att främja den industriella utvecklingen i länet. De föreslagna medlen bör kunna användas för olika åtgärder. Ett tänkbart projekt kan vara någon form av bolagsbildning med uppgift att verka för nyetableringar, exempelvis ett regionalt investmentbolag. Det får emellertid ankomma på regeringen att i samråd med de regionala myndigheterna, i första hand länsstyrelsen, bestämma i vilken form medlen skall användas. Socialdemokraterna har i reservation 6 föreslagit en ökad satsning på den offentliga sektorn genom en tidigareläggning av landstingsinvesteringar. Vidare vill man redan nu exakt bestämma hur de föreslagna 20 miljonerna skall fördelas. Socialdemokraterna vill nämligen att det skall slås fast att 10 milj.kr. skall användas för ett regionalt utvecklingsbolag och 10 milj.kr. för kommunala industrilokaler. När det gäller tidigareläggning av landstingsinvesteringarna vill jag först hänvisa till vad ett enigt utskott uttalar, nämligen att man bör gå vidare med särskilda insatser till förmån för den industriella utvecklingen i länet. Det är också det vårt förslag går ut på. Låt mig också påminna om att när riksdagen anvisade medel till ett liknande projekt i Norrbotten framhöll utskottet — även då enhälligt — att det var en extraordinär åtgärd som skall ses mot bakgrund av de speciella sysselsättningsproblemen i Norrbotten. Det är trots allt så att problemen fortfarande är överlägset störst i Norrbotten. Går vi vidare med det här slaget av insatser också i Värmland kan fler landsting som har betydande problem med fog vänta sig en motsvarande satsning från riksdagens sida. När det gäller fördelningen av medlen i Värmland är jag minst sagt förvånad över den socialdemokratiska inställningen. Vi i majoriteten menar att regeringen efter samråd med länsmyndigheterna skall besluta om fördelningen av medlen. Vi utgår alltså från att länsorganens synpunkter skall tillmätas största vikt när det gäller inriktningen av stödet. Det är enligt min mening på länsplanet som den främsta kompetensen finns när det gäller att göra erforderliga prioriteringar. Detta synsätt överensstämmer ju f. ö. också med vad utskottet enhälligt i annat sammanhang i betänkandet har uttalat. Där säger vi oss nämligen vara tilltalade av tanken, att ett ökat ansvar för regionalpolitiken i framtiden skall läggas på länsnivå. Vi säger också att en sådan ordning självfallet bör få konsekvenser i fråga om medlens utformning och handhavande. Man kan då fråga sig: Varför vill man från socialdemokratiskt håll inte tillämpa den ordningen för Värmland? Har socialdemokraterna inte tillräckligt förtroende för länets representanter? Som jag redovisat föreslår vi således särskilda insatser i bruksorterna, i Blekinge och i Värmland. Jag vill emellertid åter påminna om att de största problemen finns i Norrbotten. Det siffermaterial som presenteras i betänkandet visar klart att problemen är störst där. Det finns anledning utgå från att regeringen tar initiativ till fortsatta särskilda insatser i den delen av riket. Statliga industricentra för uthyrning av lokaler till företag finns i Strömsund, Lycksele, Haparanda och Ljusdal. Nya centra tillkommer i Ånge och Vilhelmina. I motioner har begärts att även Gällivare, Sollefteå, Sveg och Torsby skall få sådana centra. Utskottet anser att den framtida inriktningen av stödet till industrilokaler bör utredas och förslag läggas fram under nästa budgetår. Man bör därför inte nu binda sig för nya satsningar. Socialdemokraterna är med på att den framtida inriktningen av stödet till industrilokaler utreds. Samtidigt med det ställningstagandet vill man emellertid också — som framgår av reservation 3 och av det inlägg som utskottets vice ordförande har gjort — att riksdagen nu skall slå fast att Gällivare, Sollefteå, Sveg och Torsby skall komma i fråga för nya industricentrasatsningar. Jag tycker att detta är ett både ologiskt och olyckligt ställningstagande. Vi är ju överens om att det behövs insatser i de nämnda kommunerna, men vad händer exempelvis om utvärderingen resulterar i förslag till nya initiativ på området? Det kanske finns billigare och mer effektiva alternativ. Om så skulle vara fallet, måste vi ha handlingsfrihet. Det finns alltså goda skäl att vänta det trekvarts år som utskottet föreslår, innan man går vidare. Vid den tidpunkten bör vi stå på betydligt säkrare grund i våra bedömningar. Stöd till kommunala industrilokaler kan i dag lämnas i stödområdena 4—6. Ett villkor för stödet är att lokalerna till viss del är uthyrda i förväg. Utskottet biträder regeringsförslaget om att lättnader bör få göras i detta villkor när det gäller kommuner i stödområdena 5 och 6. Vidare tillstyrks regeringens förslag om stöd till Norberg, trots att kommunen är placerad i stödområde 2. Som jag tidigare nämnt får genom utskottets förslag även andra kommuner, främst i Bergslagen där man drabbats hårt av strukturomvandlingen, möjligheter till sådant stöd. Detsamma gäller Olofström. Utskottet har haft att behandla ett femtontal motioner som gäller decentralisering av statlig verksamhet. Flertalet yrkanden avser förläggning av statlig verksamhet till bestämda orter och län. Utskottet uttalar bl.a. att regionalpolitiska synpunkter måste väga tungt vid ställningstaganden i olika decentraliseringsfrågor. Vad riksdagen i olika sammanhang sagt om skogslänen och sydöstra Sverige äger enligt vår mening fortsatt giltighet. Vi pekar . emellertid inte ut bestämda orter som bör komma i fråga för särskilda satsningar. Utskottet anser vidare att det inte är lämpligt med en ny stor omlokaliseringsomgång, men uttalar att det kan vara skäl att pröva om delar av verksamheter eller funktioner i den statliga förvaltningen kan flyttas från Stockholm, bl.a. i samband med omorganisationer. Utskottet förutsätter att budgetdepartementets decentraliseringsdelegation tar erforderliga initiativ och driver på arbetet. Vi uttalar oss också för en ökad inomregional decentralisering av statlig verksamhet. Slutligen anser vi att det är angeläget att regeringen tar upp överläggningar med företrädare för kommunoch landstingsförbunden om ytterligare decentralisering av verksamheter inom kommuner och landsting. Herr talman! Det förslag som arbetsmarknadsutskottet här presenterar innebär inte ett underkännande av 1979 års beslut, utan kan mera ses som en bekräftelse på det. Det är heller inte vår avsikt att bestrida att det skulle behövas utvecklade och förfinade regionalpolitiska instrument inför framtiden. Vi har förhoppningar om förslag i den riktningen i den kommande regionalpolitiska propositionen. I avvaktan på denna föreslår utskottet dock några väsentliga punktinsatser, vilka jag här har försökt redovisa. Regionalpolitiken är ofta ett effektivt sätt att utnyttja resurser — såväl ekonomiskt som mänskligt. Herr talman! Jag yrkar avslag på de socialdemokratiska reservationerna och således bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet nr 23.

Herr talman! Andra socialdemokrater kommer att gå in på våra reservationer, och jag avstår därför från att kommentera vad Elver Jonsson här har sagt om de socialdemokratiska förslagen. Men jag vill säga några ord om Elver Jonssons konstaterande av att vi i Sverige har valt en annan väg än länder runt omkring oss som nu har en förfärande hög arbetslöshet — det kan komma att röra sig om 30 miljoner arbetslösa. Låt mig då peka på några väldigt oroande tendenser i det svenska samhället i dag: 2. Antalet sysselsatta i stat, kommun och landsting stagnerar. 3. Bostadsbyggandet är på en nivå som vi hade på 1940-talet. 4. Regeringen ligger väldigt lågt med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det finns alltså väldigt många olika tendenser som alla pekar i en och samma riktning, nämligen risk för en stor arbetslöshet också här i Sverige. Och glöm inte bort att det utgångsläge som vi faktiskt har i dag inte är så särskilt bra. Det finns redan nu över 100 000 arbetslösa. I de andra länderna har man steg för steg vant sig vid att acceptera en högre arbetslöshet. Från socialdemokratisk sida har vi sagt: Vi får inte göra likadant här i Sverige. Vi är rädda för att den borgerliga regeringen håller på att föra in oss i precis samma situation. Jag hoppas att Elver Jonsson har rätt när han säger att vi har valt en annan väg än man gjort i de andra länderna. Men det räcker inte med att säga detta. Det krävs politiska åtgärder, och de krävs redan under den här våren. Vi kommer inte att acceptera att man steg för steg tolererar den högre arbetslösheten — den är förödande för människorna och för samhällena. När det gäller reservationerna och betänkandet i övrigt ber jag, herr talman, att få hänvisa till de andra socialdemokratiska talarna.

Herr talman! Jag har försökt bemöda mig om att få ett skapande meningsutbyte om regionalpolitiken i stort, och jag konstaterar att jag misslyckats i varje fall när det gäller Elver Jonsson. Han kommer med meningslösa och som jag tycker litet jönsiga dispyter om hur hans privata definition av socialism är jämfört med min. Det är inte alls detta saken handlar om. Saken handlar om följande: Har den nuvarande regionalpolitiken varit meningsfull eller har den varit meningslös? Jag har försökt illustrera att politiken, på grund av den totala bristen på verkningar när det gäller att dämpa eller vända de regionala kriserna som jag har konstaterat, av allt att döma har varit meningslös. Då måste vi väl ändå fråga oss: Har det varit riktigt att föra den politiken och är det riktigt att fortsätta, utan att ifrågasätta politiken? Jag skall försöka ställa frågan på ett litet mera pedagogiskt och konkret sätt för att möjligen locka upp Elver Jonsson till en diskussion om själva kärnpunkten i den här debatten. Antag att vi har en svårt drabbad krisregion som t.ex. Norrbotten eller Värmland. Då säger Elver Jonsson i sitt anförande att regionpolitikens uppgift är att ffrämja nyföretagande och investeringsvilja. På det sättet skall man komma ifrån krisen, säger Elver Jonsson. Men om det är som i Norrbotten, där det aldrig har funnits några egentliga insatser av privatkapital, inga större insatser, utan där dessa så att säga varit frånvarande, eller som i Värmland, där man har haft ett stort bolag som har dominerat det mesta av näringslivet och som nu befinner sig i kris och sannerligen inte kan stimulera till något nyföretagande — hur skall man då få till stånd en politik som bryter helt ny mark? Hur skall man få till stånd en politik som omfattar så pass stora investeringsprojekt att de verkligen bryter den tidigare utvecklingen, bryter igenom ett gammalt mönster? Vem skall ställa upp med det långvariga tålamod som fordras innan man kan räkna med att sådana försök ger verklig avkastning i fråga om vinst? Är det Uddeholmsbolaget som skall göra det, som håller på att drunkna i sin egen misär? Är det Anders Wall, som ju sannerligen har sina intressen på helt annat håll och fullständigt struntar i krisregionerna i vårt land? Är det något multinationellt bolag som Elver Jonsson hoppas skall komma flygande ur tomma intet och rädda Norrbotten? Eller är det den lokala småföretagsamheten som — med all aktning för den i och för sig — ändå över huvud taget inte kan ha de proportioner och den kraft som fordras för ett sådant genombrott? Var någonstans ser Elver Jonsson att det går att komma någon vart med denna typ av förmåner och stimulanser, med pytsande av små subventioner än hit och än dit till småsaker och småprojekt? Inser inte Elver Jonsson det som vi här måste diskutera, nämligen att den samhälleliga kapitalbildningen och den samhälleliga kapitalinsatsen måste öka om de regionala kriserna någonsin skall kunna övervinnas?

Herr talman! Anna-Greta Leijon utvidgade debatten här genom att också tala om nödvändigheten av både näringspolitiken och den ekonomiska politiken, om vikten av ett högt bostadsbyggande m.m. Det är naturligtvis ett riktigt påpekande. Jag upplever inte att vare sig det jag sade eller det utskottet skriver i betänkandet polemiserar mot tanken på att det måste hållas en hög aktivitet när det gäller bostadsbyggandet och att vi å andra sidan skall ha en aktiv arbetsmarknadspolitik och en god regionalpolitik — det måste ändå vara samverkande storheter. Vidare säger Anna-Greta Leijon att utgångsläget är svårt och bekymmersamt. Hon gjorde jämförelser med den mycket höga arbetslöshet som finns ute i Europa och som hotar att skölja in över oss. Jag tycker att vi skall ta det allvarligt. Det är svårt. Vi har en arbetslöshet som är nästan lika hög som den vi hade i början på 1970-talet, då Anna-Greta Leijon hade större inflytande över kanslihuset än hon har i dag. Men jag tror att det som är nytt är att det blir svårare att stå emot de bekymmer som kommer utifrån och även de bekymmer som uppstår inom vårt eget land. Därför kommer det förmodligen att krävas större arbetsmarknadspolitiska insatser än någonsin tidigare. Där finns en skillnad. Men jag sade att de insatserna har vi hittills haft en betydande majoritet för här i riksdagen. Jag ifrågasatte inte heller att den majoriteten inte skulle kunna finnas också i framtiden. Ser vi på de för dagen aktuella förslagen och läser betänkandet, visar det sig att i antal kronor föreslår socialdemokraterna inte något annat än vad utskottsmajoriteten gör. Och tar vi punktinsatsen för Värmland, där vi från bägge håll föreslår att 20 miljoner skall satsas extra, är skillnaden bara den att vi kanske ser det hela i ett mer decentralistiskt perspektiv än man från socialdemokratiskt håll vill göra. Sedan tar jag fasta på det andra som Anna-Greta Leijon talade om, nämligen faran med toleransen mot en hög arbetslöshet. Jag tycker det finns anledning att instämma i det och understryka att det finns ingenting så farligt som att vi blir toleranta mot detta. Anna-Greta Leijon sade att från socialdemokratiskt håll skall man inte vänta sig en sådan tolerans. Och jag försäkrar att det från majoritetens sida i utskottet inte heller finns någon tolerans mot hög arbetslöshet. Vi har valt en annan väg. Jag hoppas att vi kan fortsätta på den. Jörn Svensson är besviken över att jag inte gick in i någon ordentlig polemik mot honom. Han vill ha en meningsfull och djupgående diskussion, och han frågar: Har regionalpolitiken varit meningsfull eller meningslös? Ja, av Jörn Svenssons inlägg får man ju intrycket att kommunisterna anser att den har varit meningslös. Jag vill hävda motsatsen. Betydande satsningar har gjorts.
Herr talman! Jag är glad över att Elver Jonsson säger att man inte heller på den borgerliga sidan vill visa någon tolerans mot arbetslöshet. Jag hoppas bara att Elver Jonsson och alla andra — även industriminister Åsling — också kommer ihåg att det är de borgerliga partierna som har den politiska makten i det här landet. De har också maktmedel att se till att politiska åtgärder vidtas emot den högre arbetslösheten. Det är det som behövs.

Herr talman! När jag lockar Elver Jonsson till en diskussion är det ju så att säga inte för min egen skull eller för vpk:s skull, utan det är med anledning av hur frågan egentligen står. Oavsett vilken politisk ideologi man har i botten, så måste man väl ändå se verkligheten som den är, nämligen den att av alla de högtidligt programmerade målsättningar som regionalpolitiken i det här landet har byggts på har ingen uppfyllts. Och inte nog med att målen inte har uppfyllts — situationen har också blivit värre. Det som man sade sig skola bekämpa har blivit än svårare. Då måste man väl ändå ställa frågan: Har det här varit meningsfullt? Har det varit tillräckligt? Regionalpolitiken kanske inte har varit meningslös allt igenom — den har kanske haft sin betydelse i enskilda fall. Men det är inte det vi behöver resonera om, utan frågan är: Har åtgärderna över huvud taget stått i någon som helst proportion till problemets natur? Om vi kommer fram tillslutsatsen, att de inte har gjort det, då kan vi ju inte fortsätta som vi nu har gjort i 16 år, utan då måste vi lägga det hela på en annan bog. Det tycker jag att Elver Jonsson kunde ha uppehållit sig vid litet mer i stället för att huvudsakligen göra sitt inledningsanförande till ett referat av ett utskottsbetänkande som vi hade kunnat läsa oss till själva — både vi i kammaren, publiken och allmänheten.

Vem förväntar sig Elver Jonsson då skall åstadkomma ett sådant genombrott? Vem har resurserna och vem har viljan? Skall vi fortsätta att med olika småsubventioner försöka locka det privata storkapitalet dit där det uppenbarligen inte är ett dugg intresserat av att satsa? Vi behöver sedan inte diskutera om vi skall ha kapitalism eller socialism; Elver Jonsson kan väl vara överens med mig ändå om det faktum att storkapitalet här i Sverige inte är intresserat av att satsa på Värmlands utveckling eller på Norrbottens utveckling eller på Ådalens utveckling. Man bryr sig inte om krisregioner. Det är utgångsläget. Men vem skall då bry sig om dem och i vilkens regi? Vem skall kunna göra de stora insatser och vem uthärdar den långa och tålmodiga väntan som fordras för att genom massiva insatser vända den regionala krisen till dess motsats?

Herr talman! Jörn Svensson säger att det har blivit svårare och sämre. Det har det faktiskt inte blivit. Flyttningsrörelserna var mycket häftigare på 50 och 60-talen då vi inte hade regionalpolitiska medel i samma utsträckning som nu. Även om det inte är bra, så har det blivit betydligt bättre; vådorna har klart kunnat begränsas. Sedan undrar Jörn Svensson om jag inte kan redovisa några initiativ. Han frågar varför det inte görs någonting och säger att det pytsas ut stöd men att det råder brist på initiativ, fantasi osv. Tag då Norrbotten och tänk bort de satsningar som gjorts! Tänk bort det miljardpaket som statsrådet Rolf Wirtén presenterade för riksdagen och som riksdagen antog. Det är klart att vi kunde hoppas att det skulle bli ännu fler arbetstillfällen. Men vi kan inte säga att denna satsning är försumbar. Jag tycker att Jörn Svensson gör ett stort fel när han helt negligerar denna åtgärd och säger att kommunisterna vill ha någonting annat och nytt. Om detta nya och annorlunda funnes skulle vi självfallet ta det. Men vi får här inte någon vägledning av den kommunistiska motionen, för den är nog så torftig när det gäller att komma med förslag. Dessutom är man i tankegångarna så klart centralistiskt inriktad att varken majoriteten eller den socialdemokratiska oppositionen kan följa med. Sedan finns det naturligtvis balansproblem. Det gäller inte minst de inomregionala obalanserna. Vi säger här att vi måste gå vidare. Men när det gäller de regionalpolitiska satsningarna får vi inte heller tappa bort att där sker en upprustning i accelererande tempo. Om vi tar de fem åren 1979-1984, dvs. den planeringsperiod som nu gäller, så disponerar vi för sådana insatser över 8 miljarder kronor. Det är lika mycket som under de nästan 15 år som vi tidigare bedrivit en lokaliseringspolitik i det här landet. Det är en ökning med ca 3 gånger. Av dessa drygt 8 miljarder skall 5 miljarder användas för lokaliseringslån, 1,5 miljarder för avskrivningslån och 1 miljard för sysselsättningsstöd — det gäller då i allt väsentligt stödområdena 4-6. Offertstöd skall utgå med nära 200 milj.kr. och utbildningsstöd med lika mycket. Stöd till varvsorter skall utgå med ca 170 milj.kr. Man får det intrycket av Jörn Svensson att detta är försumbart eller att det icke existerade. Jag tror att vi kan konstatera att det behövs aktiva insatser. Men det behövs ytterligare insatser både på det ekonomiska området och på det näringspolitiska området, och till detta får regionalpolitiken bli ett gott komplement. Vi får inte glömma att regionalpolitik aldrig kan bli något annat än ett komplement.

Herr talman! Målet för regionalpolitiken måste vara att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt mellan landets olika delar och regioner. Regionalpolitiken skall i möjligaste mån göra människorna i hela landet delaktiga av vår allmänna materiella, sociala och kulturella välfärd. Allsidiga regionala arbetsmarknader, där olika slags näringslivsoch samhällsaktiviteter finns representerade, måste skapas. En tillfredsställande offentlig och enskild service måste stå till förfogande. Dessa mål nås bäst genom att de allmänna grundförutsättningarna görs så likvärdiga som möjligt över hela landet. Enligt vår mening kan detta syfte bäst nås med hjälp av generellt verkande ekonomisk-politiska medel, som tillvaratar marknadsekonomins decentraliserade och effektiva beslutsfattande. Den viktigaste åtgärden är att förbättra aktiviteten i svensk ekonomi genom en allmän sysselsättningsskapande politik. Förutsättningen för att kunna bereda arbete åt alla måste baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är en politik med generella medel som förmått vända den tidigare ogynnsamma ekonomiska utvecklingen i vårt land. Alla skäl talar för att generella stimulansåtgärder också inom regionalpolitiken är bättre ägnade än selektiva att nå uppsatta mål. Selektiva åtgärder måste ses endast som ett komplement på vissa punkter. En felaktig inriktning av den generella ekonomiska politiken kan inte korrigeras med selektiva metoder. Betydande insatser här under drygt ett decennium gjorts inom ramen för regionalpolitiken i syfte att motverka trenden mot en allt snedare befolkningsoch näringsstruktur. De allmänna ekonomiska svårigheter som vårt land brottas med har fått särskilt kännbara effekter inom de områden som redan tidigare varit föremål för regionalpolitiska insatser. Trots betydande ekonomiska satsningar har sysselsättningsutvecklingen i dessa områden varit negativ. En selektiv subventionspolitik är alltså inte ägnad att lösa de problem som framför allt Norrlandslänen har drabbats av. Det finns anledning att förmoda att de hittills utnyttjade regionalpolitiska stödformerna inte förmår häva den nuvarande trenden. I valet av framtida styrmedel förordar vi moderater sådana stödformer som allmänt förbättrar förutsättningarna att bevara och expandera befintlig industri och att etablera nya företag. Från dessa utgångspunkter avvisade vi sysselsättningsutredningens alla förslag om en fortsatt utbyggnad av regionalpolitiken med selektiva åtgärder och styrmedel. Det är nu välgörande att konstatera — tidigare var vi ensamma om att kritisera denna mastodontutrednings slutbetänkande — att numera har allt fler tagit avstånd från den väldiga utbyggnad av den offentliga sektorn som utredningen pläderade för. Som framgår av den nyss redovisade sysselsättningspropositionen har regeringen lagt sysselsättningsutredningen åt sidan. Den arbetade med direktiv som inte är relevanta i dagens ekonomiska situation. Enbart utredningsarbetet kostade skattebetalarna nära 11 miljoner. Efter att ha tagit del av socialdemokraternas partimotion som väckts med anledning av den nämnda propositionen är det glädjande att kunna konstatera att även socialdemokraterna tar avstånd från den väg som sysselsättningsutredningens majoritet förespråkade. Det gångna årtiondet har präglats av djupgående kriser inom betydande delar av vårt näringsliv. Orsakerna till den situation vi hamnat i är flera. Avgörande för krisens djup och dess utbredning över vårt näringsliv är emellertid de missgrepp som varit utmärkande för socialdemokraternas ekonomiska politik och näringspolitik tidigare. Det är inte en marknadsekonomins kris vi nu upplever. Det är en kris som delvis är frambringad och alldeles avgjort är fördjupad genom en felaktig politik under främst 1960-talet och första hälften av 1970-talet. I stället för att föra en näringspolitik som underlättade för företagen belastade statsmakterna under den perioden dem med allt högre kostnader i form av arbetsgivaravgifter samt allt fler restriktioner och föreskrifter på olika områden. Medvetet drev den dåvarande socialdemokratiska regeringen en politik som tycktes syfta till att försämra lönsamheten i näringslivet för att göra företagen mera beroende av statligt ingripande. Jag vill, herr talman, gärna påminna Anna-Greta Leijon om detta, i synnerhet därför att hon i egenskap av statsråd i den dåvarande socialdemokratiska ministären hade ett personligt ansvar för denna politik. Alltsedan regeringsskiftet 1976 har de borgerliga regeringarna sökt att med växlande framgång korrigera denna politik. Det är en lång och tålmodig process, där den internationella konjunkturen och de ständiga oljeprishöjningarna har motverkat en strävan att åter skapa balans i den svenska ekonomin och att i det långsiktiga perspektivet lägga om den ekonomiskpolitiska utveckling som socialdemokratin kunde bygga upp under flera decennier. De borgerliga partierna har dess bättre visat sig ha modet att — utan hänsynstagande till risken för kortsiktigt vikande opinionssiffror — ta tag i de grundläggande problemen i svensk ekonomi. När man i dag konstaterar handlingsförlamningen och tvehågsenheten i fråga om den ekonomiska politiken inom det socialdemokratiska partiet, förstår man värdet av att det är de borgerliga partierna och inte socialdemokraterna som nu regerar i landet. Förutsättningar för välfärd är produktivt sparande och arbete. De senare årens problem på arbetsmarknaden har kommit att medföra en kraftig omfördelning mellan andelen sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden och andelen sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sysselsättningen har alltför mycket koncentrerats till suvbentionerade arbeten. Vad vi måste ha klart för oss är att det är det produktiva arbetet som skapar välfärden. En bärande princip för arbetsmarknadspolitiken skall vara att kraftigt öka andelen sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden. Olika former av sysselsättningsstöd med skattemedel får endast ses som tillfälliga åtgärder för att mildra återverkningarna vid stora omställningar på arbetsmarknaden och under lågkonjunkturer. Sysselsättningsstöd med skattemedel skall ses som ett sätt att möjliggöra en omvandling på arbetsmarknaden under socialt acceptabla former. Vad som behövs i Sverige i dag är ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv, som skapar nya produktiva arbetstillfällen. I ett tidigt skede av sysselsättningsutredningens arbete föreslog vi moderater att utredningen skulle genomföra en särskild analys av nyföretagandets villkor i Sverige. Utredningen borde enligt vår uppfattning ha skaffat sig grundläggande kännedom om de faktorer som lett fram till det orimligt låga nyföretagandet. Utredningsmajoriteten avvisade våra krav på dessa punkter. Jag skall ge några exempel på faktorer som kan ha stor betydelse i sammanhanget och som också nu måste beaktas i arbetet på den kommande regionalpolitiska propositionen.

Nyföretagandet är av central betydelse för vitaliteten och dynamiken inom näringslivet. Ofta byggs nya företag upp kring en innovation eller uppfinning. Så har också många av dagens storföretag tillkommit. Ett lägre nyföretagande innebär alltså att nya idéer långsammare blir förverkligade. I dagens samhälle, där den tekniska utvecklingen ute i världen löper allt snabbare, kan detta, särskilt på lång sikt, leda till att Sverige får allt svårare att hävda sig gentemot omvärlden. Nyföretagande är väsentligt för att upprätthålla en effektiv konkurrens. Näringspolitiken bör därför stimuleras till nyföretagande och medverka till att undanröja hinder mot nyetableringar. De mindre och medelstora företagen är av väsentlig betydelse för vårt lands ekonomi, liksom för sysselsättningen. Dessa företag svarar för mer än hälften av antalet anställda i det samlade näringslivet, dvs. för drygt en miljon sysselsättningstillfällen. De små och medelstora företagen, av vilka den övervägande delen är familjeföretag, är också mycket betydelsefulla från regionalpolitisk synpunkt. Summerar man alla de krav på nyetableringar, nylokaliseringar etc. som kommunerna nu har redovisat i det pågående länsplaneringsarbetet, dvs. i Länsplanering 80, kan man konstatera att nyföretagandet i vårt land måste mångdubblas. Det negativa företagarklimatet speglas av det förhållandet att allt fler företag köps upp. Under de senaste åren har antalet företag, framför allt familjeföretag, som försålts stigit i oroväckande takt. En bidragande orsak till det ökande antalet företagsförsäljningar torde vara att det allmänna företagsklimatet under flera decennier blivit alltmer otillfredsställande. Många företagare anser sig vara utsatta för en osaklig propaganda, ofta framförd som argument för skilda former av tvångsingripanden från statens sida eller för att införa ett system med ”löntagarfonder”. Företagarna upplever sig inte möta den uppskattning som de finner rimlig för sitt ofta hårda arbete och för den riskfyllda verksamhet som de bedriver. Självfallet kan detta inte undgå att psykologiskt påverka deras benägenhet att göra nya satsningar för framtiden och inte minst i sysselsättningssvaga regioner. I utskottets betänkande säger vi oss enhälligt vara tilltalade av tanken att ett ökat ansvar för regionalpolitiken i framtiden skall läggas på länsnivå. Jag vill stryka under att det är av väsentlig betydelse att tyngdpunkten i beslutsfattandet i frågor av regionalpolitisk betydelse förskjuts i riktning mot länsoch kommunnivåerna. Det övergripande ansvaret för sysselsättningsoch regionalpolitiken skall självfallet kvarstå hos staten, som fördelar resurser mellan länen och fastställer ramarna för hur dessa resurser skall användas. Men den praktiska verksamheten bör i ökad utsträckning överlåtas till landstingsoch primärkommunala organ, till enskilda företag och till enskilda människor, vilket ger ett större mått av valfrihet åt alla och oberoende åt dem som berörs. Det kan t.ex. inte vara rimligt att staten skall detaljgranska och stödja vissa kommuners investeringsprogram. En önskvärd decentralisering skulle i så fall vändas i sin motsats. Socialdemokraterna återfaller emellertid redan i reservationen nr 6 till sitt gamla centralistiska tänkande, när man vill att riksdagen skall exakt bestämma hur de av utskottet föreslagna 20 milj.kr. till Värmland skall fördelas på olika projekt. Då återuppväcks den gamla socialdemokratiska misstron mot att kloka beslut även kan fattas utanför Stockholm. Landets medborgare har ett solidariskt ansvar för att olika regioner ges rimliga möjligheter till utveckling. En jämn fördelning av arbetstillfällena kan bara åstadkommas genom ett konkurrenskraftigt näringsliv och goda arbetsförhållanden för i synnerhet små och medelstora företag. Av siffermaterialet i utskottets betänkande framgår att problemen fortfarande är störst i skogslänen, främst i Norrbotten. I denna del av vårt land råder sådana förhållanden med avseende på klimat, avstånd, bristande industriell tradition m.m. att företagsamheten inte kan konkurrera på lika villkor med näringslivet i övriga delar av landet. I dessa delar måste regionalpolitiska insatser göras för att skapa ett med landet i övrigt mera likvärdigt företagsklimat. Dessa insatser bör främst vara av generell natur. Exempel på sådana åtgärder är sänkning av socialförsäkringsavgifterna i stödområdena, olika former av transportstöd och differentierade taxor. Under i varje fall en relativt lång övergångsperiod måste emellertid även riktade stödåtgärder kunna förekomma. Dessa bör dock användas med försiktighet, bl.a. för att man skall kunna undvika att de snedvrider konkurrensen och hotar arbetena i andra företag inom regionen. Det är vidare viktigt att regionalpolitiken ej blandas samman med de strukturpolitiska åtgärder eller andra insatser som kan behöva göras för att undvika eller mildra företagskriser i de delar av landet där det finns ett rikt förgrenat industrikomplex, som borde möjliggöra omplacering av arbetskraft inom regionen. Regionalpolitiken får inte heller utformas så, att större delen av Sverige blir ett stödområde. Man måste hålla i minnet att regionalpolitikens mål är att utjämna skillnader mellan befolkningstäta och industriellt utvecklade regioner å ena sidan och regioner av glesbygdskaraktär å andra sidan. Regionalpolitiken skall ha en långsiktig karaktär och vara så utformad att den kompenserar handikapp i form av långa avstånd, klimat och andra strukturella förhållanden av mera långsiktig karaktär. Hade vi här i kammaren sagt ja till alla motioner under föregående riksmöte, då vi fastställde de mera långsiktiga linjerna för regionalpolitiken, hade det i dag funnits stödområden i samtliga län utom i Halland. Detta är absurt. Skall vi som bor i Sydoch Mellansverige mena allvar med vårt förklarande av solidaritet med våra skogslän och Gotland, skall vi inte låta stödområdet breda ut sig över större delen av landet. Då är det inte längre fråga om regionalpolitik. Då blir det i stället en sammanblandning av arbetsmarknads-, näringsoch regionalpolitik, som mera liknar byråkrati och planhushållning än rejäla insatser där de behövs som bäst. Emellertid är vi inte främmande för — och särskilt i avvaktan på det kommande regionalpolitiska beslutet — att gå in med vissa temporära åtgärder på orter som blivit särskilt utsatta av vissa strukturförändringar. Det framgår av vårt betänkande, och mina moderata kolleger i utskottet kommer att senare i debatten utveckla dessa synpunkter ytterligare. I samband med behandlingen av den kommande regionalpolitiska propositionen får utskottet tillfälle att mera långsiktigt belysa de regionalpolitiska frågorna. Jag utgår från att den propositionen bl.a. kommer att innehålla förslag till ny inriktning för länsplaneringen. Den måste nämligen ges bättre lokal förankring och kopplas starkare till den löpande verksamheten. Länen bör i större utsträckning utarbeta konkreta förslag efter sina speciella förutsättningar. Låt mig avslutningsvis återigen slå fast, herr talman, att regering och riksdag mera måste förlita sig på att med ekonomisk-politiska åtgärder göra det möjligt för näringslivet att uppnå en god lönsamhet och därigenom främja nyinvesteringar. Befintlig företagsamhet kan då expandera av egen kraft och sysselsättningen inte bara upprätthållas utan också öka. Med en sådan ekonomisk politik kan regionalpolitiken koncentreras på att lösa de långsiktiga problemen i utsatta regioner — där det främst gäller att kompensera de handikapp i form av långa avstånd, klimat, bristande industriell tradition och andra förhållanden som gör det svårare för näringslivet i dessa regioner att konkurrera med andra företag i mera expansiva regioner. Genom att på detta sätt göra Sverige ”rundare”, dvs. i symbolisk form lägga dessa företag närmare marknaderna i Sydoch Mellansverige, får företag i utsatta regioner bättre förutsättningar att konkurrera på mera jämbördiga villkor. Att på detta sätt ge alla företag förutsättningar att tävla med varandra på vad som kan upplevas som mer rättvisa villkor, bör vara ett av de yttersta målen för regionalpolitiken. Det är också nödvändigt för framtiden att rörligheten på arbetsmarknaden underlättas. Till den frågan återkommer utskottet senare i vår. Herr talman! Med det anförda ber jag till sist att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Sten Svensson uppehöll sig ganska mycket vid hur dåligt det var på den tiden då socialdemokraterna hade regeringsmakten här i landet och hur bra det har blivit sedan borgarna fick den. Han sammanfattade sitt resonemangi följande mening: Man förstår värdet av att det är de borgerliga partierna och inte socialdemokraterna som har den politiska makten. Herr talman! Det värdet är väldigt högt. Värdet av de nya lån som vi tvingas ta upp i utlandet för att den här nationen skall kunna leva är 2 miljarder kronor per månad. Det krävs 50 000 verkstadsarbetares hela årsproduktion för att betala räntorna på våra lån. Det är värdet för den svenska nationen av att vi har en borgerlig regering — tyvärr, kan man säga. Vi socialdemokrater hoppas kunna ändra på detta efter nästa val. Tyvärr kommer de ekonomiska problem som vi dragit på landet med ett borgerligt styre under två mandatperioder att drabba oss under lång tid framöver. Men det är ingenting att skryta över i kammarens talarstol, Sten Svensson!

Herr talman! Sten Svenssons anförande var ett mycket märkligt inslag i den regionalpolitiska debatten. Det uppkallar mig till att ställa en fråga till den andre av utskottets talesmän — om hur man i utskottet egentligen har fördelat rollerna. Här har nu Sten Svensson talat för utskottet. Tidigare har en annan person talat för utskottet. Men de synsätt när det gäller regionalpolitiken som de presenterat är helt olika. På den ena sidan står en representant för mittenpartierna och talar sig varm för den rådande stödpolitiken. På den andra sidan står en representant för moderaterna och bedriver konservativ profilpolitik. Han varnar för specialriktade åtgärder och betonar de generella åtgärderna. Vi vet alla att skulle vi inskränka oss till i huvudsak generella åtgärder får vi aldrig bukt med de regionala kriserna. Den regionalpolitik som hittills har förts har i alla fall haft den förtjänsten att man insett att specialinsatser behövs och har en väsentlig betydelse. Att de sedan har varit otillräckliga och felaktiga är en annan sak. Den som lyssnade på Sten Svensson måste finna att hela hans anförande hade en helt annan accent än det man brukar få höra från centerpartiet och folkpartiet. Jag tycker att herrarna skall reda ut för sig själva vad som är regeringspolitiken! Det var inte förrän i slutet av Sten Svenssons anförande, när han talade om ”vi i utskottet”, som jag fick klart för mig att han representerade utskottsmajoriteten — han talade ju som en reservant mot sina regeringskollegers politik. Är detta kanske en bland många orsaker till att regionalpolitiken här i landet inte åstadkommer någonting: Förbrukas det så mycket kraft på dragkrampen inom kanslihuset att det inte blir någonting över för att genomföra de olika åtgärderna? Det är en mycket mycket säregen markering och profilering som Sten Svensson gör. Den riktar sig inte bara mot oppositionen utan den innebär också en moderat varningssignal åt de övriga två regeringspartierna. Det vore intressant för kammaren och allmänheten att få höra vad det är för spel som pågått bakom kulisserna, vad det är för dragkamp mellan olika borgerliga intressen som finns bakom regeringspolitikens mask.

Herr talman! När jag tidigare hörde Anna-Greta Leijon tala om brukspatroner och annat, förstod jag att Anna-Greta Leijon sitter kvar i det förgångna. Jag vill fråga: Frånkänner sig socialdemokraterna allt ansvar för de 44 årens politik? Finns det ingen som helst självkritik? Har den utveckling som vi kunnat konstatera som kännetecknande för många branscher och den oro som många känner, inte minst i sysselsätt ningssvaga regioner, inte fått socialdemokraterna att fundera över om de inte vid något enda tillfälle under sitt långa regeringsinnehav själva har framkallat de svårigheter som man nu pekar på? Den bild av strukturproblem, kostnadskris och annat som kulminerade vid tiden för regeringsskiftet 1976 och strax efter som socialdemokraterna målat upp i oppositionsställning är ju en god sammanfattning av följderna av den socialdemokratiska förvaltningen under dessa 44 år. Vi kan inte särskilt mycket påverka den internationella utvecklingen, men vi är i högsta grad beroende av den, och därmed ökar kravet på oss att förbättra vårt konkurrensläge. Inget sådant ansvarstagande har dock blivit kännemärke för socialdemokratins oppositionspolitik. I alla era budgetalternativ alltsedan 1976 kan vi notera en fortsättning i gamla hjulspår, dvs. höjda skatter, mera regleringar och ökad statlig styrning, överbud på många statsanslag, fonder och proms och en hel del annat som entydigt skulle medföra ett betydligt högre kostnadsläge för näringslivet med åtföljande svårigheter att hävda sig på den alltmer hårdnande exportmarknaden. Vi kan nu bara konstatera att socialdemokraterna vill fortsätta på den väg som ledde fram till kriserna 1976 och följande år. I stället för att föreslå åtgärder som kan öka lönsamheten i företagen, som kan öka nyföretagandet och som kan stimulera till ytterligare initiativ och arbetsinsatser pläderar man i reservationerna för ökad styrning, reglering och åtgärder som leder till höjda kostnader. Anna-Greta Leijon bekräftade i sitt anförande att så var fallet. Det förefaller alltså som om en övergång till planhushållning skulle vara det hägrande framtidsmålet. Till Jörn Svensson vill jag säga att jag i mitt anförande koncentrerade mig på socialdemokraternas reservation nr 1, som tar upp de allmänna riktlinjerna. Det är mot den bakgrunden jag har fört ett långsiktigt resonemang där jag både har givit ett perspektiv bakåt och ett framåt. Slutligen vill jag i likhet med utskottets ordförande konstatera att utskottet varit helt enhälligt när det skrivit om vpk-motionen: ”Ett förverkligande av motionärernas förslag förutsätter en radikal omgestaltning av samhället och införande av en regleringsekonomi som inte är förenlig med vårt nuvarande ekonomiska system.” Till det synsättet har alltså även socialdemokraterna anslutit sig.
Herr talman! Nej, vi socialdemokrater frånkänner oss inte ansvaret för att ha haft regeringsmakten under en lång period i det här landet. Tvärtom kan jag säga att vi är väldigt stolta över det, därför att under den perioden lyckades man föra fram landet till en situation som i många avseenden var bättre än i världen i övrigt. Men vi lyckades inte på de 44 åren genomföra allt det som vi önskade. När socialdemokraterna lämnade regeringsmakten 1976, fanns det fortfarande väldigt många olösta problem i samhället, många ojämlikheter, många orättvisor. Det var därför vi tyckte att det fanns anledning att även 1976 rösta på socialdemokraterna. Det som Sten Svensson och borgare efter borgare tycks glömma bort är att under de senaste fem åren är det inte socialdemokraterna som har suttit vid regeringsmakten, utan det är de borgerliga partierna. Det är de som har den politiska makten i sin hand. Under den perioden har vi sett obalanserna växa i det svenska samhället, lånen i utlandet bli större, arbetslösheten växa. Det ansvaret måste Sten Svensson vara beredd att ta, men det är han tydligen inte. Det kan inte vara så, att socialdemokraterna är orsak till de problem som vi diskuterar i dag i Sverige. Vi har en borgerlig regering, med majoritet i den här kammaren, som kan ta sig an problemen. Herr talman! Det finns många svårigheter framför oss i regionalpolitiken och med sysselsättningen rent allmänt. Samhället måste, om vi skall kunna klara de svårigheterna, spela en aktiv roll. Genom att överlåta lösningen åt de fria marknadskrafterna på det sätt som Sten Svensson förespråkar kommer vi inte att klara sysselsättningen åt människorna i vare sig Norrbotten, Värmland eller Bergslagen.

Herr talman! Sten Svensson försöker nu komma ifrån mitt angrepp genom att försäkra att han och de övriga majoritetspartierna i utskottet är överens. Men Sten Svensson har dock stått här och sagt att ett medel för en enligt honom riktig regionpolitik bör vara att man skall justera trygghetslagarna. Är folkpartiet och centern överens om det? Vi vet nämligen vad det betyder; justera betyder försämra på det moderata språket. Sten Svensson säger att man måste begränsa stödområdenas utbredning. Själv sitter han som representant för Sjuhäradsbygden. Den ligger i södra Sverige. Jag trodde att centern och folkpartiet både här i riksdagen, på det centrala planet, och ute i Sjuhäradsbygden ändå var överens om att tekoregioner av det här slaget måste ha speciella insatser. Men på Sten Svensson verkar det som om han hade en helt annan uppfattning. Han varnar ju för sådan stödområdesutbredning, som han säger. Hur skall ni ha det egentligen? Hur ser det ut bakom regeringsmasken? Detta är inte bara något som jag för fram för att hämta en polemisk poäng, utan det är en väldigt tydlig, nästan ideologisk skiljelinje mellan den moderate talesmannen här och den officiella regeringspolitiken när det gäller de regionala frågorna. Den skillnaden är tydlig för var och en som är litet insatt i de här frågorna. Hur klarar ni ut det? Och vad har Sten Svensson för mandat att tala för regeringen i det här fallet? Är det regeringens åsikter eller bara moderaternas han uttrycker? Den frågan går till talesmännen för de övriga borgerliga partierna. Det är naturligtvis inte min sak att blanda migi Stens Svenssons dispyt med Anna-Greta Leijon om vilken regering som är skuld till vad.